Herr talman! Vi skall nu diskutera ett ärende som har väckt föga uppmärksamhet i den allmänna debatten, och som har passerat lagrådet med anmärkningsvärt få kommentarer. Den enda motion som har väckts är moderat, och vi moderater i utskottet har fullföljt motionens skarpa kritik av propositionen och reserverat oss. Vad handlar då den här saken om? Den handlar om en mycket grundläggande rättspolitisk princip, som nu genom regeringens förslag allvarligt undergrävs inom skattebrottmålsprocessens område. Den princip som jag talar om innebär i korthet att ett brottmål inte får avgöras om det samtidigt pågår en civilrättsprocess vars utgång har betydelse för bedömningen av olika rättsfakta i brottmålet. Principen gäller alltså inte bara inom skatteområdet, utan allmänt i fråga om förhållandet mellan straffrätt och civilrätt. Låt mig ta ett exempel utanför skatteområdet för att belysa vad jag menar: Två parter råkar i tvist om tolkningen av ett avtal som de har ingått, och den ene stämmer den andre inför domstol med yrkande om att få ut det han anser skall tillkomma honom. Han anser dessutom att den andre har handlat så svekfullt mot honom att det är brottsligt och anmäler det påstådda brottet till åtal. Den instämde genmäler att avtalet skall tolkas på ett helt annat sätt och att, om hans tolkning är riktig, inte vare sig fordran på honom eller åtalet kan bifallas. För var och en torde det stå klart att frågan om avtalstolkningen är grundläggande och först måste lösas innan brottmålet kan avgöras. På liknande sätt förhåller det sig inom skatteområdet. Massor av skattemål vandrar igenom förvaltningsdomstolarna. Det gäller mål där den enskilde processar mot staten, eller staten mot den enskilde. Det handlar om tolkningen av snåriga skattebestämmelser och har ingenting med brott eller brottslighet att göra. Men åtskilliga skattemål eller skatteprocessmål har också ett skattebrottmål i släptåg eller tvärtom. Problemet har nu under många år varit att skatteprocessmålen har tagit mycket lång tid innan man har fått fram lagakraftvunna domar. Denna tidsutdräkt har framför allt berott på ärendeoch målbalanser inom skatteförvaltningen och skattedomstolarna. Denna fördröjning har inneburit en på motsvarande sätt lång fördröjning av de till dessa ärenden hörande skattebrottmålen. Det är naturligtvis otillfredsställande, i synnerhet som en del av dessa skattebrottmål hör till vad vi kallar ekonomisk brottslighet och ofta rör stora belopp. Den långa tiden gör att den misstänkte hinner antingen försvinna ur landet eller vidta dispositioner av olika slag för att undkomma lagföring. Den naturliga lösningen på det här problemet — och det är också utrett och förslag väntas härom inom ganska kort tid — är naturligtvis att sammanlägga skatteprocessmålet och det till det hörande brottmålet till samma domstol. I avvaktan på en sådan lösning har regeringen emellertid nu föreslagit att skattebrottmålen i avsevärt större utsträckning än tidigare skall kunna avgöras utan att utgången av skatteprocessmålen avvaktas. Flera allvarliga rättssäkerhetsfrågor aktualiseras med ett sådant förslag. Om ett skattebrottmål har avgjorts innan motsvarande skattemål slutligt har avgjorts och brottmålet resulterar i en oriktig dom, kan den dömde begära resning, och hela brottmålet måste tas om igen. Har frihetsinskränkningar förekommit kan reglerna om ersättning för det bli tillämpliga. Det verkligt allvarliga är naturligtvis att brottmålet får förtur trots att väsentliga rättsfakta som är av betydelse i brottmålet avgörs av annan domstol och att man inte får tillgång till dem i brottmålet. Det ligger faktiskt så till i dag att i det fall skatteprocessen har mynnat ut i konstaterandet att skattskyldighet inte föreligger är brottmålsdomstolen bunden av det ställningstagandet och kan i princip inte döma till ansvar för t.ex. skattebedrägeri. Departementschefen är självfallet medveten om på vilket gungfly han har givit sig ut. Han säger t.ex. att det inte bör komma i fråga att den allmänna domstolen ger sig in på egna bedömningar av komplicerade skatterättsliga frågor när de frågorna samtidigt är anhängiggjorda vid skattedomstol. Risken, säger han, för att högre rätt ändrar en lägre domstols dom är i dessa situationer alltför stor. Jag ber riksdagens ledamöter lägga märke till formuleringarna. Brottmålsdomstolen skall alltså inte ge sig in på komplicerade skatterättsliga frågor. Nej, tacka för det — vi har ju särskilda domstolar för det. Risken är alltså enligt departementschefen alltför stor för felaktiga avgöranden i dessa fall. Men om man tar bort dessa komplicerade skatterättsliga frågor blir risken tydligen inte så stor. Men en risk finns kvar för att den kategori som han kommer till härnäst kan råka riktigt illa ut. Och nu ber jag kammarens ledamöter lyssna noga. Är, säger justitieministern, en skatterättslig fråga som är av betydelse för utgången i ansvarsdelen mindre komplicerad men ändå av kvalificerad beskaffenhet, bör det vara möjligt för den allmänna domstolen att företa brottmålet till avgörande redan med ledning av en lägre skattedomstols, t.ex. en länsrätts, dom. Det avgörande härvid måste vara hur sannolikt det är att en högre skattedomstol kommer till ett annat avgörande vid ett överklagande. Framstår det för den allmänna domstolen som klart att någon ändring på väsentliga punkter av den lägre skatterättens avgörande inte kommer att äga rum bör man kunna avgöra skattebrottmålet redan på grundval av den icke lagakraftvunna domen i skattemålet. Hur är, frågar jag mig, en skatterättslig fråga utstyrd som är mindre komplicerad men av kvalificerad beskaffenhet? I den första gruppen av mål fick ju brottmålsdomstolen inte ge sig in på komplicerade skatterättsliga frågor. Men här skall den göra det om frågan är mindre komplicerad men av kvalificerad beskaffenhet. Vilken ledning får domstolarna i sina avgöranden av en sådan språklig geggamoja? Jag undrar om talesmannen för utskottsmajoriteten kan reda ut för kammarens ledamöter vad skillnaden är mellan en komplicerad skatterättslig fråga och en mindre komplicerad fråga som är av kvalificerad beskaffenhet. Lyckas han med det har han gjort en juridisk och språkligt utomordentlig prestation till stort gagn för rättssäkerheten här i landet. Herr talman! Det räcker emellertid inte med dessa luddiga anvisningar till domstolarna om skattefrågornas mer eller mindre komplicerade natur. I propositionen anges dessutom att det avgörande för den allmänna domstolens bedömning måste vara hur sannolikt det är att en högre skattedomstol kommer till ett annat avgörande vid ett överklagande. Brottmålsdomstolen skall alltså göra ett sannolikhetsbedömande av utgången av skattemålet och lägga detta sannolikhetsbedömande till grund för avgörande i brottmålet. Hela detta tillvägagångsätt är främmande för det svenska rättssystemet och för processrättsprinciperna. Vi riksdagsledamöter möter ofta i den allmänna debatten kritik för att vi stiftar för många lagar. Här har vi ett utmärkt exempel på precis detta. Denna lagstiftning behövs inte. Inom kort får vi ta ställning till en helt annan lösning på problemet än den som nu föreslås, och då skall lagstiftningen självfallet ändras igen. Vi moderater vänder oss både mot den rättsosäkerhet som öppnas med propositionens förslag och mot att majoriteten inte velat följa den princip vi alltid annars följer, nämligen att invänta ett förslag som enligt vad vi vet inom kort kommer från en arbetande kommitté. Jag yrkar, herr talman, med det anförda bifall till reservationen i justitieutskottets betänkande nr 36.

Herr talman! Det är ju, som Björn Körlof sade, en lång utdragning av skattebrotten och skattemålen, och det finns många skäl till det. Det vanliga är att man överklagar i alla instanser, och då får skattebrottet vila medan skattemålet behandlas. F.n. är det på det sättet att handläggningen av skattebrottmål ligger nere under långa tider i avvaktan på skatteprocessen, och detta även om ett formellt beslut om vilandeförklaring ej har fattats. Så kan man ju inte hålla på år efter år. Nu säger Björn Körlof att kommissionen mot ekonomisk brottslighet jobbar med de här frågorna, och det gör den. Brottsförebyggande rådet har utarbetat en promemoria om att integrera domstolsförfarandena i skattebrott och i skattemål. Då skulle de här båda handläggningarna kunna följas åt både processmässigt och utredningsmässigt. Men det tar ju, tror jag, ganska lång tid innan vi får ett godtagbart förslag om det. Brottsförebyggande rådets promemoria innehåller inga som helst lagförslag. Kommissionen mot ekonomisk brottslighet kommer naturligtvis att framlägga förslag, men sedan skall de behandlas, och det kommer säkerligen att dra långt ut på tiden. Därför har departementschefen föreslagit att man inte skall få lov att vilandeförklara ett skattebrottmål utan att det finns skäl för det. I dag vilar nästan alla skattemål tills det är klart i förvaltningsmyndigheterna, och sedan överlämnas de till allmän domstol. Moderaterna har reserverat sig mot den föreslagna regeln om vilandeförklaring med motiveringen att rättssäkerheten åsidosätts. Men som departementschefen säger i propositionen finns det många klara fall som kan avgöras i domstol utan att man inväntar förvaltningsdomstolens utslag. Jag tror inte, Björn Körlof, att jag skall ge mig in på att redogöra för skillnaderna mellan de här olika sakerna — det tror jag inte jag klarar av. Departementschefen pekar på s. 11-14 i propositionen på en hel del fall som man skulle kunna ta upp i allmän domstol utan att invänta skattedomstolens avväganden. Det finns i dag många fall när det gäller avgifter och momsredovisning som är klara i den delen och som man skulle kunna ta till allmän domstol, även om förvaltningsdomstolen inte har sagt sitt. Jag tror inte — och det tror varken centerpartisterna eller folkpartisterna i utskottet — att rättssäkerheten kommer att åsidosättas. Vi litar så på våra domstolar att vi med trygghet kan överlämna till dem att bestämma vilka mål som de kan prioritera utan att först ha ett avgörande i skattemålet.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
Herr talman! Vi är införstådda med att det redan i dag finns en regel, som tillåter domstolarna att avgöra ett skattebrottmål utan att avvakta utgången av en skatteprocess, om saken är av mycket enkel beskaffenhet. Problemet är kanske att domstolarna inte tillämpar den regeln tillräckligt kraftfullt. Vad vi vänder oss mot är att man nu via lagstiftning skall kunna grundläggande ändra på den princip som gäller, nämligen att man om det är ett mål av besvärlig beskaffenhet i princip skall vänta på skatteprocessen, innan man avgör brottmålet. Här ser vi av departementschefens formuleringar att man är beredd att gå alldeles förvånansvärt långt för att få skattebrottmålen avgjorda utan att ha skatteprocessen klar i bakgrunden. Jag visade med exempel från justitieministerns formuleringar i propositionen hur luddigt och besvärligt detta ämne är. Någon vägledning för domstolarna tycker jag inte att man får. Tvärtom har man öppnat en ganska vid kanal för skönsmässiga bedömningar. Det länder Hans Pettersson till heder att han inte försökte reda ut vad skillnaden mellan olika komplikationsgrader i skattemålen i själva verket innebär. Jag vidhåller den kritik som vi har riktat mot rättsosäkerheten i förslaget. Dessutom vill jag tillägga att vi hade den uppfattningen att kommissionen mot ekonomisk brottslighet skulle arbeta med utomordentlig snabbhet. Det är i varje fall vad som har anmälts från regeringen och socialdemokraterna upprepade gånger. Nu har arbetet tydligen saktats ned. Förslaget om en sammanläggning av skattebrottmål och skattemål får vi tydligen vänta på, vilket är att beklaga.
Herr talman! Nej, jag tror nog att den tidsram som är satt för kommissionens arbete skall hållas. Kommissionen kommer sedan att framlägga ett förslag, men det är inget färdigt lagförslag. Liksom i liknande fall skall ett lagförslag utarbetas och remissbehandlas, vilket tar sin tid. Detta är en väldigt besvärlig materia — det är vi överens om — och det går inte att på en förmiddag skriva ut ett förslag, som gäller hela detta område som är så tungarbetat. Det är ingen förlust att departementschefen pekar på alla de minor som finns i det förslag som vi i dag har. Jag tycker att det är en styrka att han gör det. Domstolarna får då avgöra vilka ställningar de skall ta. Förslaget innebär att ett skattebrottmål får förklaras vilande endast om det är av avgörande betydelse för prövningen av målet att avvakta utgången i skatteeller avgiftsfrågan. Så är den föreslagna 15 § i skattebrottslagen utformad. Det är alltså endast klara fall av skattebrott som domstolen skall ta upp och avgöra utan att vänta på skattemålet. Jag tycker inte att man prutar på rättssäkerheten. Alla vet ju hur det ser ut på den här fro:, ten i dag. Många mål får avskrivas, eftersom de blir preskriberade beroende på att man fullföljer sina överklaganden ända upp till regeringsrätten. I sista instans kanske man sedan också kommer med nya uppgifter eller begär kvittningsförfarande o. d., vilket drar ut på tiden ytterligare.
Herr talman! Hans Pettersson i Helsingborg säger att han tycker det är bra att departementschefen — som Hans Pettersson uttryckte det — pekar på de minor som finns. Jag har uppfattningen att departementschefen nog inte pekar ut minorna, utan möjligen de farvatten där de ligger, och sedan utgår han från att domstolarna kan navigera med hjälp av det. Det är väl detta problemet handlar om, dvs. att man inte får de klara anvisningar som vi tycker att man skall ha när man avgör sådana besvärliga frågor. Vi har ju skattedomstolarna. De sitter inne med kompetensen i skattemål. Det är inte någonting som de allmänna domstolarna är specialister på. Det som gör det bekymmersamt är att man lyfter över avgörandena i skattemål till de allmänna domstolarna, när det egentligen finns andra domstolar som kan fatta de besluten. Vi har olika uppfattningar i frågan. Det är bara att konstatera faktum, att vi anser att detta innebär en svaghet ur rättssäkerhetssynpunkt och att utskottsmajoriteten inte gör det.

Herr talman! Eftersom detta är det enda tillfälle riksdagen har under denna vår att diskutera forskningsfrågor, tänker jag ta mig friheten att inleda debatten med några mera allmänna kommentarer, som emellertid är av grundläggande betydelse för att forskningspolitiken skall lyckas. Sverige behöver en vital och kvalitativt högtstående forskning. Utan forskning på internationellt konkurrenskraftig nivå klarar inte vårt näringsliv att utvecklas på det sätt ekonomiskt framåtskridande och trygga jobb kräver. Men forskningen har också ett vidare syfte än att ge kraft åt den ekonomiska utvecklingen. Samhällsutvecklingen är beroende också av immateriella faktorer. Ett kultursamhälle vårdar inte bara sitt arv utan söker också fördjupa sitt vetande om allt det som konstituerar dagens samhälle liksom om konsekvenserna av skilda utvecklingstendenser i samhällslivet. En livskraftig forskning är till slut också ett yttersta värn gentemot trångsyntheten. Demokratin skyddas av en forskning som ifrågasätter. För att kunna fylla sin uppgift måste forskningen ges chansen att verka utifrån sina egna utgångspunkter. Endast så kan kortsiktighet och modenycker motverkas och balanseras. Och endast om detta sker kan kvaliteten värnas. Regeringen säger sig fästa avgörande vikt vid att ge forskningen goda utvecklingsbetingelser. Det är utmärkt. I fråga om ekonomiska resurser till forskning i vid bemärkelse finns det skäl att tro att regeringen också menar allvar med det allmänna talet. För att pengar skall vara liktydigt med goda utvecklingsbetingelser krävs emellertid att pengarna satsas på ett sådant sätt att de kommer den fasta forskningsorganisationen till godo. Det verkar inte övertygande att regeringen i dessa senare och likartade hänseenden är beredd att vidta sådana åtgärder att forskningens kvalitet och oberoende säkerställs. Utan att vilja strö salt i gamla sår skulle jag vilja säga att socialdemokratins hävdvunna ointresse för den högre utbildningens och forskningens innehåll — till skillnad från dess institutionella utanverk — har fått många att tvivla på att partiet är förmöget det nytänkande som på detta område är oundgängligen nödvändigt. Herr talman! Jag skall i det följande peka på fyra områden som enligt min mening är av särskild betydelse om forskningen skall kunna ge sitt fulla bidrag till vårt lands framtid. Jag begränsar mig i detta sammanhang av praktiska skäl till den statligt finansierade forskningen, utan att för den skull negligera det uppenbara faktum att en kanske avgörande del av forskningsinsatserna finansieras på annat sätt och att en stor del sker utanför den statliga organisationen. Min utgångspunkt är att det är på universitetens och högskolornas livskraft en kvalitativt fullgod forskning måste vila. Staten satsar i dag nära 8 miljarder kronor på forskning och utveckling. Av dessa resurser går emellertid bara 1,5 miljarder kronor direkt till universiteten och högskolorna genom fakultetsanslagen och anslaget till temaforskning. Härtill kommer forskningsråden, med inalles drygt 600 milj.kr. Forskningsrådsmedlen fördelas utifrån i princip samma vetenskapliga kriterier som de som avgör den forskning som universitet och högskolor själva direkt har att ta ansvaret för. Fakultetsanslag och rådsanslag har legat stilla eller ökat bara mycket svagt under lång tid. Snabbt har däremot en helt annan grupp av forskningsfinansiärer tillvuxit, nämligen alla de sektorsorgan som ”på särskilt angelägna områden” utrustats med befogenheter och pengar i en omfattning som får de direkta universitetsoch högskoleresurserna för de skilda disciplinerna att ibland framstå som nästan futtiga. Jag kan ge några exempel. Byggforskningsrådet förfogar årligen över ca 185 milj.kr. Delegationen för social forskning disponerar ca 27 milj.kr., naturvårdsverket 56,5 milj.kr. och det nybildade statens energiverk ca 220 milj.kr. Styrelsen för teknisk utveckling — som är litet speciell i detta sammanhang, men som ändå med övriga sektorsorgan har det gemensamt att det direkta myndighetsoch politikerinflytandet är betydande — har till slut hela 625 milj.kr. till sitt förfogande. STU:s anslag skall jämföras med de 335 milj.kr. som de tekniska fakulteterna och de tekniska högskolorna tillsammantaget förfogar över. I den gradvisa förstärkningen av sektorsorganens ställning ligger enligt min mening en risk för hela den fria forskningens idé. En växande finansiell styrka bakom organ vid sidan av universiteten och högskolorna innebär nämligen samtidigt ett växande inflytande för andra värderingar än de vetenskapliga. Sektorsorganen står den offentliga makten — dess politiker och administratörer — närmare än vad högskolans och universitetens forskare tvingas göra. Det låter sig naturligtvis sägas att myndighetskontakterna skapar förutsättningar för en forskning som av beslutsfattare upplevs som relevant och meningsfull. Riksdagen — eller i vart fall företrädare för riksdagspartierna — ges direkt och indirekt möjlighet att lägga sina synpunkter på hur enskilda forskningsanslag skall utnyttjas. Men i denna förankring av forskningen i det direkta beslutsmaskineriet hotas det långa perspektiv som det är forskningens uppgift att anlägga. Det relevanta är inte nödvändigtvis det som politiker anser sig behöva för ett viktigt beslut i morgon. Får politiker styra där forskningen vet bättre, riskeras att den nya kunskap vi behöver aldrig blir uppdagad. En förutsättning för en fullgod forskningsoch utvecklingsverksamhet inom statens ansvarsområde är att sektoriseringen av forskningsfinansieringen bryts. Sektorsorganens resurser bör gradvis överföras till universiteten och högskolorna. Politiker och myndighetsutövare måste fås att förstå att hela vårt samhälles utveckling gagnas av att kompetensen får tillräckligt svängrum — även på politiska beslutsfattares bekostnad. En andra förutsättning för en god forskning handlar om universitetens och högskolornas ledning. När resurser flyttas från administrativa och politiska organs bestämmandesfär skall de gå till universitet och högskolor som tillåts råda över sina egna angelägenheter. Universitetens idé är att vara ett fristående centrum för fritt sökande efter kunskap och sanning. Universitetens ledningsorgan får inte motverka detta. Det är med denna utgångspunkt vi moderater bedömer den promemoria om den högre utbildningens och forskningens institutionella former som nu tagits fram av regeringen. Det är inte överord att hävda att de förslag till förstärkning av politikerinflytandet över universiteten och högskolorna som regeringens promemoria innehåller hotar hela tanken på det fria universitetet. De problem sektoriseringen redan medfört förstärks dramatiskt om politikerna på allvar gör sitt intåg också i de centra som ändå hittills i allt väsentligt har kunnat drivas efter vetenskapliga prioriteringar. Att hävda denna ståndpunkt, herr talman, är inte uttryck för avoghet gentemot politik och politiker. Vad det handlar om är snarare en insikt om att politiken inte kan tillåtas bli allenarådande om utrymme skall kunna garanteras för det skapande, det originella och det utvecklande. Där politiken allting besörjer går friheten och med denna vitaliteten till sist förlorad. Den ambition att totalpolitisera universiteten och högskolorna som regeringens nu aktuella promemoria rymmer ingriper direkt i de villkor som styr universitetsoch högskoleforskningen. Utbildningsdepartementets visionärer nöjer sig ju inte med att föreslå att politikerna skall ha majoritet i universitetsoch högskolestyrelserna. Dessa styrelser skall i sin tur kunna bestämma att politikerna skall ha makt också i de mera interna organen på institutionsoch fakultetsnivå. Ingen har sagt att denna makt kommer att utnyttjas med detsamma. Politiker som har givit sig själva möjligheten att dominera har emellertid — sett i historiens ljus — sällan försummat att till slut utnyttja chansen. Ges högskolornas integritet upp är den fria forskningen förlorad. Politiseringen av den högre utbildningen och forskningen måste alltså stoppas. I stället för fler politiker i högskoleorganen bör politiker som redan finns där lämna plats för den sakkunskap som universiteten och högskolorna behöver för att rätt kunna fullgöra sina uppgifter. Det är inte fler politiker i högskoleorganen vi behöver — det är färre organ och färre politiker. En tredje förutsättning, herr talman, för forskningskvaliteten — och en enligt min mening avgörande förutsättning — är en akademisk grundutbildning av tillräckligt djup och god kvalitet. utbildningsreformerna— UKAS, PUKAS, U 68, H 75 och allt vad de heter — har systematiskt tagit sikte på att förändra den högre utbildningens utanverk. Organisationen har gjorts om och gjorts om igen. Om utbildningens faktiska innehåll har få av reformatörerna frågat. Konsekvenserna har inte låtit vänta på sig. När vi moderater hävdar att den högre utbildningen befinner sig i kris gör vi det med stor — och oroad —- övertygelse. Och vi är inte ensamma, även om vi hittills förefaller vara det i den del av utbildningsdebatten som utspelar sig här i riksdagen. Men utanför huset tränger sig verkligheten på. Det socialdemokraterna här inne ännu inte vill medge talar socialdemokratins intellektuella, Gud ske lov, numera högt om. Gunnar Biörck i Värmdö påminde i en interpellationsdebatt härförleden om några av dessa röster. Sverker Gustavsson pekar på ”den avintellektualisering av grundutbildningen som fortgår och som — om den får fortsätta — inom några få år alldeles kommer att ha underminerat möjligheterna att hålla jämna steg med utvecklingen internationellt”.

Endast om vi ger åtskilligt av det som utbildningsreformerna introducerade på båten kan en ny bas skapas för forskning av internationell klass. Ett nytt antagningssystem till högre utbildning — som premierar kunskaper i stället för taktisk finurlighet, förändrade behörighetsregler, krav på fördjupade kunskaper inom minst ett ämnesområde för att få ut examen, en uppbrytning av dagens stelbenta linjesystem och en ty följande förstärkt ställning för institutionerna är delar av ett i dag alldeles oundgängligen nödvändigt reformprogram inom den grundläggande högre utbildningen. Genomförs inte ett sådant program kommer merparten insatser för att i övrigt främja forskningen att vara förgäves. Till ett nödvändigt reformprogram hör också insatser för att öka kontakten mellan grundutbildning och forskning. Det i och för sig värdefulla närmandet mellan människor i gemen och den högre utbildningen — som varit själva syftet bakom utbildningsreformernas decentraliseringstanke — har för ett otillåtligt stort antal studerande brutit grundutbildningens möjligheter att inspireras av en aktiv forskning. Sambandet forskning-utbildning måste återupprättas om utbildningskvaliteten skall kunna höjas till en acceptabel nivå. En organisation där undervisningen vid de mindre högskolorna ombesörjs decentraliserat från universiteten och de större högskolorna är ett viktigt sätt att såväl spara pengar som stärka kvaliteten. En tjänsteorganisation, slutligen, som främjar och inte motverkar att aktiva inom forskning också aktivt deltar i undervisningen på grundnivå är också angelägen. På samma sätt måste kompetenta lärare som är intresserade av att forska också ges möjlighet till detta. En sådan organisation kan på ett avgörande sätt bidra till den nödvändiga kvalitetshöjningen av både grundutbildningen och forskningen. Den fjärde och sista förutsättningen för god forskning, som jag tänker ta upp i detta sammanhang, gäller de forskarstuderande. För att dessa skall kunna prestera fullgoda resultat måste de yttre omständigheterna vara drägliga. Sådana utbildningsbidrag som tar hänsyn till vad det de facto kostar att leva, möjligheter att arbeta som assistent parallellt med studierna och andra insatser av samma slag är viktiga för att säkerställa att de studerande kan ägna hela sin tid åt studier eller studierelaterade uppgifter. Tvingande ”extraknäck” är slöseri med tid och resurser. Goda studiebetingelser bör bl.a. innebära att forskarstuderande ges en tillräckligt hög ersättning för sitt arbete med statliga medel. Vi har för vår del inga invändningar mot att antalet forskarstuderande som ges statligt stöd därigenom kan bli mindre. Alla jämlikhetsteorier till trots handlar ändå forskning och forskarutbildning först och främst om att ge dem som verkligen har förmågan och förutsättningarna möjligheter till förkovran. Herr talman! Ett uppbrott från sektoriseringen, ett nej till politiseringen, en skärpning av kvalitetskraven inom den grundläggande högre utbildningen och bättre villkor för de forskarstuderande är enligt vår mening fyra viktiga förutsättningar för en forskning präglad av kvalitet och vitalitet. En sådan forskning behöver vårt land, om vi intellektuellt och industriellt skall kunna förbli en nation som förmår prestera sådant som är världsunikt. Vill regeringen verkligen göra allvar av sitt tal om att ge forskningen företräde är det kvalitativa förändringar som nu måste ges prioritet. Säkerligen går det att med en eller annan miljon, en professur här och ett utvecklingsprojekt där köpa sig tillfällig popularitet.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

Herr talman! Om föregående talare uppträdde som visionär, kommer jag att ägna mig mer åt de näraliggande och jordbundna frågor som behandlas i detta betänkande. Det är i dag exakt ett år sedan — också då i riksmötets sista skälvande minuter — som vi behandlade dåvarande regeringens proposition om forskningen och dess framtid. Då, liksom nu, kunde vi konstatera att forskningens roll är central för utvecklingen i vårt land. Forskningen är en viktig förutsättning för att vårt näringsliv skall få möjligheter till förnyelse och därmed möjligheter att konkurrera med andra länder ute på världsmarknaden. Den tekniska och industriella utvecklingen är ju grundläggande för vår ekonomiska välfärd. Men vi måste också vara medvetna om att den påverkar människors levnadsförhållanden på olika sätt. Arbetslivet förändras, vissa arbeten försvinner, andra får ny inriktning, de regionala förutsättningarna påverkas, vi tär på våra naturresurser och relationerna mellan människor förändras också. Därför är det enligt centerns mening viktigt att forskningen också inriktas på de långsiktiga konsekvenserna av teknisk och industriell utveckling. De problem som oundvikligen uppstår måste vi förebygga eller lösa. Mot denna bakgrund har centern i sin partimotion redovisat en något annorlunda prioritering på några områden än majoriteten. Vi har sagt att det finns vissa områden som vi tycker är viktiga när det gäller den framtida forskningen. Utskottet skriver att vi redan förra året inriktade oss på vissa prioriteringsområden, och det är alldeles riktigt, men centern tycker i alla fall att det med tanke på framtiden och den helt nödvändiga planeringen är viktigt att det klargörs att de ifrågavarande områdena kommer att vara av stor vikt för utvecklingen. Centern har pekat på arbetsmiljön. Denna måste kunna förbättras. Vi vet att det sker väldigt mycket, men robotar och datorisering påverkar. Här måste vi vara med och se till att människor inte kommer i kläm. Vi måste öka vårt kunnande när det gäller att utveckla den inhemska energiproduktionen. Det är också nödvändigt att finna nya former för kollektivtrafiken. Inte minst viktigt är samspelet mellan människa, teknik och natur. På dessa områden sker väldigt mycket, och det sker snabbt. Därför måste vi verkligen se till att vi är med och leder utvecklingen rätt. För att Sverige skall kunna behålla sin ställning som industrination, anser vi att det är viktigt att de små och medelstora företagens situation förbättras. Det här är också ett område där det behövs mycket forskning och mycket utveckling. Alla de områden som jag nu har räknat upp lämpar sig också i mycket hög grad för forskning och utvecklingsarbete vid de små högskoleenheterna. Just knytningen till de mindre högskolorna ger också en inriktning på lokala och regionala problem. I regionerna i fråga skulle det också kunna utvecklas ett mycket gott samarbete med näringslivet. Men om angelägna samhällsmål skall kunna nås, måste vi hantera naturresurser och miljö på ett effektivt och varsamt sätt. Det gäller de icke förnybara naturtillgångarna, de biologiska systemen och de ekologiska processerna, men också, och inte minst, dens.k. inre miljön — relationer mellan människor, den otrygghet och rotlöshet som väldigt många, inte minst ungdomar, känner i dag, det ökade missbruket av olika slag och våldstendenserna i vår omvärld. En helhetssyn på miljön måste, enligt vår åsikt, tränga in i utbildningen på alla nivåer. Därför har vi i reservation 18 prioriterat den föreslagna professuren i miljöoch naturresursinformation. Vi tycker att denna professur bör inrättas redan nästa budgetår. I proposition 1982/83:120 om utvecklingen i Norrbotten föreslås en förstärkning vid högskolan i Luleå när det gäller elektronik, datateknik och verkstadsteknik. Vi skriver i en partimotion att vi vill satsa ytterligare 3 milj.kr. med specialinriktning på forskning och utbildning beträffande mindre och medelstora företag. Det är enligt vår uppfattning en nödvändig väg för att man skall komma till rätta med arbetsmarknadsproblemen. Våren 1982 — alltså för ett år sedan — beslöt riksdagen att ett antal professurer skulle inrättas inom dataområdet. I reservation 17 förordar vi att en av dessa professurer inriktas på datoriseringens effekter på individer och samhälle. Som jag sade tidigare utvecklas detta område oerhört snabbt. Datorer kommer mer och mer in i utbildningen på olika nivåer. Därför är det viktigt att man ser till att datoriseringens effekter på samhället och på utvecklingen också blir föremål för forskning. Våra kunskaper och insikter i andra länders språk, kultur och samhällsförhållanden blir allt nödvändigare. Detta gäller inte minst de nya länder och områden som får allt större betydelse för vårt näringsliv. Därför anser vi från centern att åtgärder bör vidtas för att vi skall få en samlad plan, där man redovisar den internationellt inriktade forskningen och utbildningen i bl.a. språk, samhällsskick, religion och kultur. Vi tillstyrker också den av forskningsrådsnämnden begärda miljonen för framtidsstudier. Enligt vår bedömning bör det vara möjligt att utan alltför stora problem omprioritera denna miljon för att det skall bli möjligt att få den större bredd i framtidsstudierna som man önskar. Vi anser vidare att frågan om ett fristående institut för framtidsstudier bör prövas. För att forskning och utveckling skall få den effekt samhället önskar måste förhållandena för forskare och forskarstuderande vara godtagbara. Riksdagen beslöt våren 1982 att utbildningsbidraget för doktorander skulle knytas till högsta nivå för arbetsmarknadsutbildning plus 10 kr. per dag som rekryteringsfrämjande inslag. Nu tycker vi att regeringen i propositionen frångår den principen. Därför har vi yrkat att det tidigare beslutade utbildningsbidraget skall utgå enligt de principer som angavs av riksdagen 1982. Andra angelägna frågor som enligt vår mening måste få sin lösning är lärartjänstorganisationen inom högskolan och forskarutbildningens meritvärde. Båda områdena har ju varit föremål för utredning, så det finns ett mycket bra underlag när det gäller att lägga fram ett förslag. Till sist skulle jag vilja uttrycka min tillfredsställelse över att utskottets majoritet tillstyrkt vårt yrkande om inrättande av en tjänst som professor i fredsoch konfliktforskning. Det blir, som utskottet också säger, därigenom möjligt att tillgodose skilda inriktningar inom detta viktiga område. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer där centern är företrädd och i övrigt bifall till utskottets hemställan. Detta gäller både betänkande 31 och betänkande 32.

Herr talman! Det är viktigt att både värna om forskningens kvalitet och vara generös med resurser till forskningen. Det finns f. ö. ingen motsättning mellan de två sakerna. En satsning på forskning och utveckling är mer än någonting annat en satsning på framtiden. Det var den grundsynen som präglade folkpartiet under de sex år partiet i regeringsställning hade huvudansvar för forskningspolitiken. Med folkpartiet i regeringsställning hävdades forskningens och den högre utbildningens intressen väl. När många andra länder rustade ned rustade vi upp. Politiken stämde också väl med vad de aktiva lärarna, forskarna och de studerande tyckte. På forskningssidan fick vi våren 1982 den första forskningspolitiska propositionen. Den innebar att man tog ett mera samlat grepp över forskningspolitiken och också att man förde en diskussion om och tog beslut om prioriteringar inom forskningsområdet. Det blev en betydande politisk enighet om den propositionen. Forskningen fick också trots en kärv ekonomisk situation ökade resurser. De tre senaste budgetåren tillfördes forskningsområdet 220 milj.kr. i friska pengar. Därtill fattades beslut om ytterligare 100 milj.kr. för budgetåret 1983/84. Det här har inneburit bl.a. att ett hundratal nya professurer har tillkommit, att ett stort antal universitetslektorer har fått förbättrade forskningsmöjligheter och att forskningens basresurser förstärkts. Till detta kommer att de forskarstuderandes situation har förbättrats. fr.o.m. den 1 juli förra året höjdes utbildningsbidragen med över 1 000 kr. per månad. Det blev också möjligt att omvandla utbildningsbidragen till doktorandtjänster. å Vi noterar i vår partimotion om forskning och högre utbildning att huvuddragen i regeringens proposition anknyter direkt till de riktlinjer som drogs upp av regeringen under den tid som folkpartiet var ansvarigt för utbildningsoch forskningsfrågorna. Det är bra att regeringen fortsätter att öka insatserna på forskningsområdet som helhet sett. Förslaget om förstärkta basresurser ligger i linje med den politik som den förra regeringen företrädde. På ett par mycket viktiga punkter är vi dock kritiska. Vi är mycket kritiska till regeringens avsteg från de principer som fastlades förra året för utbildningsbidragen till doktorander. Vi tyckte att det var en betydande framgång när förslaget i den forskningspolitiska propositionen gick igenom. Det innebar ju att utbildningsbidragen för doktorander fr.o.m. den 1 juli förra året anknöts till den högsta nivån för utbildningsbidrag för arbetsmarknadsutbildning plus ytterligare 10 kr. per dag. Den förändringen hälsades med stor tillfredsställelse både på studerandehåll och på fackligt håll. Nu river regeringen redan efter ett år upp det här beslutet genom att föreslå en så låg höjning av utbildningsbidragen att dessa i relation till utbildningsbidragen inom arbetsmarknadsutbildningen sjunker till den nivå som gällde före den 1 juli 1982. I vår partimotion går vi självfallet emot den här försämringen och menar att riksdagen bör uttala att utbildningsbidragen skall höjas så att de motsvarar den övre gränsen för utbildningsbidragen till arbetsmarknadsutbildningen, plus den här ytterligare tian. I reservation 5 i utbildningsutskottets betänkande 31 följs partimotionen upp. Det är förvånande att den socialistiska majoriteten vill göra den här försämringen. På studerandehåll har man också noterat att vpk finner det förenligt med sina intressen att hjälpa socialdemokraterna att få igenom den här försämringen. Jag ser med tillfredsställelse att utbildningsministern är närvarande i kammaren, och jag vill rikta ett par frågor till henne, som gäller just utbildningsbidragen. 1. Varför rev ni upp det här viktiga principbeslutet om utbildningsbidragen? 2. Kan ni tänka er att ompröva er inställning igen och inta en mer generös hållning? Ni var faktiskt så sent som för ett år sedan med på folkpartiförslaget att genomföra den här viktiga förbättringen. Jag vill faktiskt också rikta en fråga till vpk, vars hållning har förvånat väldigt många studerande. Ert ställningstagande innebär ju, som jag nyss nämnde, att ni hjälper socialdemokraterna att få igenom den här försämringen för de forskarstuderande. Varför, vpk:s företrädare i denna debatt, sviker ni på detta sätt forskarstuderandena? I reservation 5 slår vi fast att forskarutbildningen utgör en strategiskt mycket viktig del av den svenska forskningen. Vi säger att det är inom forskarutbildningen som förutsättningarna för den svenska forskningens framtid avgörs. Har man den grundsynen är det självklart att man också vill medverka till att hålla utbildningsbidragen på en tillräckligt hög nivå. Resultatet blir ju annars att svårigheterna att rekrytera doktorander tilltar. De svårigheterna har varit uppenbara under många år. Det förlorar vårt samhälle på. I regeringsställning var det folkpartiets strävan att hålla en balans mellan stödet till teknisk och naturvetenskaplig forskning å ena sidan och till humanistisk och samhällsvetenskaplig å den andra. Vi menade i vår partimotion att denna balans inte helt upprätthålls av den nuvarande regeringen. Från folkpartiets sida stöder vi självfallet satsningen på teknisk och naturvetenskaplig forskning. Men vi vill dessutom öka satsningarna också på den humanistiska och cen samhällsvetenskapliga forskningens område. Basresurserna för de humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna bör därför öka, menar vi, med 1 milj.kr. för vartdera fakultetsområdet, utöver vad regeringen föreslagit. Denna ytterligare förstärkning bör främst användas för att öka antalet tjänster på mellannivå. Vidare bör anslaget till humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet öka med 3 milj.kr. mer än vad regeringen föreslagit. Tyvärr är vi från folkpartiets sida ensamma om att förorda de här ytterligare förstärkningarna inom humaniora och samhällsvetenskap. I reservationerna 9, 13, 15 och 29 följer vi i utskottet upp vår partimotion. Från folkpartiets sida motionerade vi också om inrättande av en professur i religionspedagogik i Uppsala. Vi noterade att UHÄ i sin anslagsframställning anförde att en professur i religionspedagogik sedan många år är det högst prioriterade utbyggnadsförslaget inom teologisk fakultet. Även bakom denna motion ligger grundsynen att den högre utbildningen och forskningen skall förstärkas inte bara när det gäller teknik och naturvetenskap utan även på andra områden, som humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi. Trots att det fanns en enskild socialdemokratisk motion i frågan lyckades vi inte i utskottet få majoritet för en beställning av denna professur. I reservation 10 utvecklas argumenten för en professur i religionspedagogik. Förstärkta forskningsresurser är viktiga för att höja kvaliteten i forskningen. Men också andra åtgärder behövs. Ett av de största hindren för en effektiv forskningsverksamhet är i dag den nuvarande tjänsteorganisationen. En genomgripande förändring av denna förbereddes av den tidigare regeringen under våren och sommaren 1982 på basis av lärartjänstutredningens förslag. Den svenska tjänsteorganisationen uppvisar ju på högskolans område vid en internationell jämförelse stora brister. Utomlands har man inte den här strikta uppdelningen i tjänster avsedda för forskning och utbildning och tjänster avsedda helt eller företrädesvis för utbildning som vi har i Sverige. En utgångspunkt för en reformerad tjänsteorganisation bör vara att ta bort den hittillsvarande stela uppdelningen i forskartjänster och icke forskartjänster. Vetenskapligt kvalificerade lärare på olika nivåer bör få möjlighet att forska. Detta leder också till en bättre undervisning — det är vår övertygelse. Det här får inte innebära att de vetenskapligt högst kvalificerade lärarna, professorerna, skall få sämre möjligheter till forskning. Tvärtom bör innehavarna av ordinarie och extraordinarie tjänster som professor garanteras ett utrymme i sin tjänst för forskning och annan vetenskaplig verksamhet. Vi menar att inom högskolan bör, i huvudsaklig överensstämmelse med lärartjänstutredningens förslag, finnas — förutom tjänster som professor — en tjänstekategori, där doktorsexamen eller motsvarande kompetens utgör behörighetskrav, och en tjänstekategori där behörighetskravet är genomgången grundläggande högskoleutbildning. Därutöver bör inom högskolan finnas dels tjänster som forskarassistent, dels vissa lärartjänster för speciella ändamål, nämligen tjänster som adjungerad professor, utländsk lektor och nordisk lektor. Vi för även i vår partimotion fram, att den pedagogiska utbildningen av lärare inom högskolan i dag är otillräcklig och behöver förbättras. Vi menar att den frågan också bör uppmärksammas i samband med den tjänsteorganisatoriska reformen. I reservation nr 8 menar vi tillsammans med utskottets moderater och centerpartister, att folkpartiets partimotion bör bifallas av riksdagen. Också i reservation nr3 går samtliga icke-socialistiska företrädare i utbildningsutskottet på ett bifall till folkpartiets partimotion. Den fråga som tas upp i den reservationen gäller utländska forskare, som är i Sverige för forskning. I partimotionen tar vi upp problemet att många utländska forskare tvekar inför att bosätta sig i Sverige i syfte att ägna sig åt forskning. Anledningen är att de anser att de svenska forskararvodena i kombination med våra skatter gör en vistelse här alltför ekonomiskt olönsam. Det är viktigt för det svenska forskarsamhället att kunna arbeta i nära kontakt med forskare i andra länder. Det förutsätter bl.a. att utländska forskare kan lockas att arbeta i Sverige under längre eller kortare perioder. Därför är det angeläget att se över de hinder, bl.a. skattemässiga, som kan avhålla utländska forskare från att arbeta här. Vi menar i motionen att en sådan översyn bör göras skyndsamt och förslag till eventuella åtgärder redovisas i den forskningspolitiska proposition som är aviserad till år 1984. Tyvärr fick vi iutskottet inte med oss socialdemokrater och kommunister på den här linjen. Däremot går utskottets moderater och centerpartister också på folkpartiets partimotion. Reservationerna 1 och 2 har även folkpartiets stöd. I reservation 1 pläderas för en överföring av medel från sektorsorgan till universitet och högskolor. I reservation 2 tas den viktiga frågan om hur man skall höja forskarutbildningens meritvärde upp. Herr talman! Detta är den sista stora debatten under detta riksmöte på forskningens och den högre utbildningens område. Jag vill därför helt kort kommentera den på hela forskningsoch högskoleområdet förda regeringspolitiken under det första socialdemokratiska regeringsåret efter förra årets val. Som jag sade i början på det här anförandet tycker vi från folkpartiets sida att det är bra att regeringen fullföljer den förra regeringens politik att satsa ytterligare på forskningen. Men — vi är kritiska till att man försämrar när det gäller utbildningsbidragen för doktorander. Och vi är kritiska till att man inte har satsat ytterligare på humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Vi beklagar också, att regeringen inte har följt centrala studiestödsnämndens förslag om att höja studiemedelsbeloppet från 142 96 till 145 2 av basbeloppet. Vi har med oro och förvåning sett på regeringens turer när det gäller politiseringen inom högskolan. Vi beklagar att man i en departementspromemoria har lyft fram alternativ som innebär en majoritet av allmänföreträdare i högskolornas styrelser, samtidigt som man bevarar regionstyrelserna. Från folkpartiets sida, det har vi klargjort flera gånger tidigare, kommer vi att motsätta oss alla sådana förslag. De socialdemokratiska tankarna har redan väckt stark kritik inom högskolan. Man protesterar på studerandehåll Nr 161 med all kraft. Den 19 maj i år skrev också professor Olof Ruin om förslagen i Onsdagen den Stockholms-Tidningen. Han karaktäriserar förslagen om ändringar i högsko = 1 juni 1983 lestyrelsernas sammansättning och promemorians förslag som ”onödiga och olyckliga”. Jag har tagit upp frågan om universitetsoch högskolestyrelsernas sammansättning därför att den verkligen har med forskningen och forskningens frihet att göra. Styrelserna fattar ju för forskningen utomordentligt viktiga beslut. Verksamhetsföreträdarna skall ha majoritet, och regionstyrelserna bör försvinna — det är vårt förslag när det gäller de här frågorna. Vi är också mycket kritiska från folkpartiets sida till socialdemokratiska signaler när det gäller antagningen till högskolan. Det har också med forskningen att göra. Vi har gång på gång slagit fast att den s.k. direktandelen bör öka och att viktade betyg bör införas. Vi har också som enda parti motsatt oss de nedskärningar som socialdemokraterna har föreslagit av antalet platser inom högskolan. Vi beklagar att moderaterna på den punkten har slagit följe med socialdemokraterna. Ett minskat antal platser i högskolan leder ju till en ökad betygskonkurrens och till att det blir än svårare att komma in på högskolan. Samtidigt riskerar mindre ämnen att drabbas särskilt hårt. Det har betydelse för rekryteringen till forskarutbildningen. Det har hänt flera gånger under det här riksmötet att regeringen inte har fått igenom sina förslag på utbildningsområdet. Det har hänt på skolområdet när det gäller förslagen om syo-konsulenterna, där man tvingades kompromissa med vpk. Det har också hänt på högskoleområdet. Vi tycker att det är bra att utbildningsutskottet gav regeringen bakläxa när det gällde längden på ekonomutbildningen och på den personaladministrativa linjen. Nu förlängs de linjerna med ett halvår. Det kommer också forskningen till godo på sikt. Beträffande sjöbefälsutbildningen blev utbildningsministern övergiven av sina egna. Kvar bakom regeringen stod endast folkpartister och moderater på den punkten. Det har alltså hänt en hel del här i riksdagen. På många punkter har korrigeringar skett. Till sist en sammanfattning, herr talman: Det är bra att regeringen fortsätter den förra regeringens satsningar på forskningsområdet. I övrigt finns inte så mycket positivt att säga om den socialdemokratiska högskolepolitiken. Någon kraftfull, genomtänkt högskolepolitik har sannerligen inte regeringen fört. Signaler om ökad politisering, minskningen av antalet högskoleplatser och försämringen av utbildningsbidragen för doktorander — inte gör det att de verksamma inom universitet och högskolor hoppar jämfota av glädje precis! Det är t.o.m. svårt att hitta socialdemokrater inom högskolan som tycker att den socialdemokratiska högskolepolitiken är särskilt lyckad. Herr talman! I reservationerna 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 13, 15 och 29 finns folkpartiets alternativ utvecklat. Jag yrkar bifall till de reservationerna.

Herr talman! Forskningen, som den ser ut i vårt samhälle, är en del av både universitetsmiljön och den industriella, produktiva verksamheten i landet. Men forskningen har en vidare dimension. Den innebär också kunskapssökande utanför laboratorier, seminarierum och fabriksmurar. Den övervägande delen av forskningen är nyttoinriktad, men det rör sig om en nytta som inte i första hand är bestämd av människors behov utan av ett fåtal mäktigas profitintressen. Forskning är följaktligen inte enbart och inte ens huvudsakligen det rena förnuftets utveckling i en fri och öppen atmosfär, utan först och främst är det en verksamhet som är knuten till en industristruktur under kontroll av mäktiga finansgrupper. Forskningens inriktning är också starkt knuten till den ideologi och kultur som präglar den här industristrukturen. Exempelvis bidrar forskningsorganisationens uppbyggnad och den kraftiga övervikten av manliga forskare till att bevara den manliga dominansen över forskningens inriktning och innehåll. Forskningen har inte på något avgörande sätt gått i täten för en förändrad syn på kvinnan eller av de rådande könsrollsmönstren ute i samhället. De inbrytningar som de kvinnliga forskarna och kvinnoforskningen trots allt lyckats göra är snarare ett resultat av den allmänna kvinnokampen ute i samhället. De är snarare ett resultat därav än av den vetenskapliga objektivitet och det kritiska kunskapssökande som sägs prägla forskningen. Forskningen är en viktig produktivkraft, som ger möjligheter att påverka samhällsförhållandena inom de flesta områden, även om forskningen naturligtvis inte i sig bestämmer samhällsutvecklingen. Exempelvis kan kopplingen forskning-teknologiutveckling frigöra skaparkraft till mänsklighetens fromma, men den är nu hämmad av den inriktning forskningen får genom de stora ekonomiska intressen som den tvingas underordnas. Här kan framväxten av en offentlig sektor möjliggöra begränsningar av kapitalets makt över forskningens inriktning. Vid sidan av den till synes nyttiga forskningen finns också en skenbart onyttig forskning. Ur ett inskränkt nyttoperspektiv och ur ett inskränkt akademiskt perspektiv hamnar humaniora och teologi först i skottgluggen, men forskning är något mycket mer och mycket viktigare.

Rätten att tänka det otänkbara har vanligen setts som en del av den akademiska friheten. I praktiken har denna rätt endast förunnats ett fåtal högt uppsatta vetenskapsmän och deras s.k. sanningslidelse. En viktig uppgift för arbetarrörelsen är att genom sin politik på alla områden ha som mål att ge alla och envar denna rättighet att tänka dessa tankar. I dag utgör forskningen på många områden en viktig del av dynamiken i det utvecklade kapitalistiska samhälle som vi lever i. Den är därigenom viktig för profitintressenas framtid, för frågan om överlevnad eller destruktion, men också för arbetarklassen och de folkliga krafterna och för deras möjligheter att styra och påverka samhällsutvecklingen i en önskvärd riktning. Grunden för nya röns möjlighet att bära frukt, grunden för de levande människornas möjlighet att få ta del av och utveckla forskningsresultat är bl.a. beroende av människornas möjlighet till liv i fred och liv vid god hälsa. Vänsterpartiet kommunisterna har tagit fasta på dessa två grundvillkor och till riksdagen motionerat i dessa frågor. Med anledning av vår motion 194, i vilken vi förordar åtgärder för stärkande av fredsforskningens ställning vid de svenska universiteten, föreslår utskottet att riksdagen bemyndigar regeringen att inrätta en professur i fredsoch konfliktforskning vid universitetet i Göteborg från den 1 juli i år. Det är ett steg i rätt riktning, och jag välkomnar det. Förslaget stöds av socialdemokraterna, centern, vpk och folkpartiet. Vad som däremot oroar är moderaternas reservation i denna fråga. Men den kanske är ett utslag av viljan till minskat inflytande från politiker när det gäller forskningspolitikens inriktning. Det andra grundvillkoret gäller människans möjligheter till god hälsa. Här är arbetsmedicinen en viktig faktor. Vi anser att det bör finnas en fast organisation för arbetsmiljöforskning vid samtliga universitet och högskolor där det finns medicinsk eller teknisk fakultet. Det är viktigt att skapa kontinuitet i forskningsarbetet på arbetsmiljöområdet. Vi anser att en väg härtill kan vara de åtgärder som vi har föreslagit i vår motion. Herr talman! Jörgen Ullenhag frågade mig varför jag har valt att inte gå på den borgerliga reservationen när det gäller utbildningsbidrag till doktorander. Vpk kritiseras ofta för ekonomiskt lättsinne. Men det är naturligtvis inte fråga om ekonomiskt lättsinne utan om prioriteringar.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

Herr talman! Jag beklagar mycket att vpk har gjort denna prioritering. Så sent som för ett år sedan ställde sig riksdagens kommunister tillsammans med riksdagens socialdemokrater bakom den viktiga principen att öka utbildningsbidragens nivå. Det var ett beslut som man på studerandeoch forskarhåll fann utomordentligt bra. För första gången på länge fick man ett rejält lyft, för första gången på länge fick man rejäla möjligheter att rekrytera studerande som skulle kunna göra en bra insats inom forskningen. Hade ni vidhållit er uppfattning i dag, hade vi kunnat se till att majoriteten också i år hade sagt nej till försämringar av den nivå som den icke socialistiska regeringen föreslog. Jag beklagar att ni valde att göra upp med socialdemo kraterna om försämringen. Jag vet att de studerande också beklagar det. Vpk:s företrädare talar om rätten att tänka det otänkbara. Ja, Björn Samuelson, den rätten har vi i vårt land. Den rätten har forskarna, och den rätten skall vi vara utomordentligt aktsamma om. I rader av länder, i kommunistiska diktaturer och i andra diktaturer, finns inte den rätten. Därför skall vi akta oss för att tala förklenande om den. Det är viktigt att slå vakt om forskarnas frihet. Man skall undvika att kritisera det som gäller i Sverige i dag. Det gjorde Björn Samuelson, och jag beklagar också det.
Herr talman! Förhållanden i andra länder trodde jag diskuterades i olika utrikespolitiska debatter. Jag trodde att vi skulle diskutera forskningspolitiken och dess inriktning här i kammaren i dag.
Herr talman! Vi har ägnat snart en timme åt forskningspolitiken. Det skadar inte att höja blicken ibland och jämföra med situationen i andra länder. Det skadar inte att jämföra med situationen i ett antal kommunistdiktaturer, där man förföljer forskare som har en annan uppfattning än regimen. Det är angeläget att slå fast en och annan gång även i vårt parlament att forskarnas rätt att tycka och tänka vad de vill är viktig. Tyvärr har de inte den rätten i så väldigt många länder. Jag tycker att det hör till en forskningspolitisk debatt i Sveriges riksdag 1983 att säga detta.

Herr talman! Per Unckel började med att säga att han tog sig friheten att framföra några mera allmänna synpunkter på forskning och högre utbildning. Han motiverade det med att det var den enda möjligheten att ta upp sådana frågor under den här sessionen. Nu är det inte alldeles nödvändigt att diskutera forskningen varenda session. Tvärtom kan man väl säga att avsikten med de forskningspolitiska propositionerna var att vi skulle kunna spara de större, mera principiella och allmänna forskningspolitiska diskussionerna till vart tredje år, i anslutning till att den regering som sitter lägger fram en sådan proposition. Men jag förstår att det kan vara lockande för Per Unckel att föra fram mera allmänna synpunkter. Jag är inte alldeles övertygad om att det var enbart därför att dagens debatt är enda chansen att göra det i kammaren den här sessionen. Ibland kommer det för mig en dikt av Anna Maria Lenngren som lyder ungefär så här: av många anses stor och rar. Man tror att ingen kan i konsten högre stiga, men sakens art jag bättre vet, ty all hans tungas färdighet är blott en oförmögenhet att kunna tiga. Det finns, tycker jag, ingen anledning att nu gå in på en stor forskningspolitisk debatt. Vi har som sagt gjort upp procedurer för hur det skall gå till. Jag tänker därför inte ta upp särskilt mycket av det Per Unckel sade, men jag kan inte underlåta att bara registrera de ständigt återkommande flosklerna om att forskningens frihet hotas så fort det kommer några nya förslag om ändring av organs sammansättning osv. Jag tycker att Per Unckel borde studera forskningens historia litet grand och titta på hur olika förslag, som energiskt och högljutt motarbetas, efter några år är väldigt bra. Det finns mycket näraliggande exempel på det, Per Unckel. Titta som sagt litet grand på detta, innan ni brer på för mycket på den här punkten. Det imponerar i varje fall inte på mig — så pass länge har jag varit med i den forskningspolitiska debatten. Floskler om att PM:en från departementet syftar till en totalpolitisering av universiteten, att politikerna inte skall tillåtas bli allenarådande och att man hotar hela tanken med de fria universiteten. Det är egentligen häpnadsväckande att det skall sägas från riksdagens talarstol. Det finns naturligtvis många andra sakområden än forskningen som är viktiga här i riksdagen, men när man nu ändå resonerar om forskningen, borde man kunna ägna någon tanke åt det vi brukar tala om som forskningens metodik och forskningens etik. Jörgen Ullenhag tog också tillfället i akt i slutet av sitt anförande att komma in på en mera allmän debatt, sedan han hade gått igenom reservationerna. Han slutade schvungfullt med att säga att han saknade en kraftfull och genomtänkt forskningspolitik från regeringens sida. Jörgen Ullenhag borde ju mer än andra, eftersom han har varit en av papporna till systemet med forskningspolitiska propositioner, veta att rätt tidpunkt för att göra just de här kraftfulla och genomtänkta forskningspolitiska uttalandena är när man lägger fram en ny forskningspolitisk proposition. Vi har alla varit överens om när ungefär den skall läggas fram, nämligen 1984, och vi är inte där än. Då är det dags. Jag tycker alltså att Jörgen Ullenhag har varit ute litet grand för tidigt med detta. Herr talman! När man granskar den samlade reservationsbilden hittar man 31 reservationer, och av dem är 8 följdreservationer. Jag konstaterar att flera av reservationerna egentligen är av det slaget att de innehåller krav på områden som är föremål för beredning i någon form, och det ger mig anledning till några korta inledande reflexioner. Det har sagts från andra håll också, men jag kan väl få slå fast att det var mittenregeringen som lade fram den första forskningspolitiska propositionen våren 1982. Som Jörgen Ullenhag sade var vi i stort sett överens om metodiken och procedurerna för att ta fram den och också om fortsättningen. Den socialdemokratiska regeringen fullföljer nu hela den procedur som vi var överens om. Några av de här riktlinjerna kan det kanske ändå vara anledning att erinra om. En var ju att man skulle lägga fram en proposition vart tredje år, och sedan skulle man göra prioriteringar i den för den närmaste tiden framåt. Man skulle vidare koppla in högskolor, forskningsråd och sektorsorgan i förberedelsearbetet, vilket också har gjorts. Därmed har den socialdemokratiska regeringen fullföljt uppläggningen. Sektorsorganen skulle ange sina prioriteringar, och högskolorna skulle bl.a. på grundval av det se efter, vilka resurser de behövde i form av personal, lokaler och material. Sedan skulle högskolor och forskningsråd också i övrigt ange sina prioriteringar. Det här var man som sagt överens om, och det finns därför ingen anledning att gå in på de reservationer som de borgerliga partierna har lämnat enskilt eller i olika kombinationer. Dagens situation kan väl betraktas som ett slags mellanläge, där beredning i stor omfattning pågår och där det kommer en proposition 1984. Att nu göra bestämda uttalanden om inriktning och prioritering tycker jag därför är för tidigt; det är 1984 det skall göras. I dag tänker jag alltså inte ta upp någon stor forskningspolitisk principdebatt. Ett par synpunkter vill jag ändå anföra med anledning av reservationerna, och jag skall börja med reservation 1 från moderaterna och folkpartiet. Där krävs det att riksdagen nu skall ge till känna att medel bör föras över från sektorsorganen till högskolorna genom förslag i kommande budgetpropositioner och att ett samlat program för bättre balans mellan sektorsforskning och forskning inom högskolan skall läggas fram i den forskningspolitiska propositionen. Egentligen skulle man här bara kunna hänvisa till att beredningsarbetet pågår och sedan lämna det hela, men förslagen i reservationen föregås av en del påståenden som det kan vara skäl att granska litet grand. Ett påstående lyder så här: ”Delar av sektorsforskningen är av mycket hög standard.” Sedan kommer ett påstående till, som säger att ”många andra satsningar på sektorsforskning inte ger det utbyte som skulle ha kunnat uppnås om medlen i stället direkt fördelas på universitet och högskolor”. De här påståendena är så allmänt hållna att det är svårt att säga emot dem, och det kan ju vara skickligt att formulera påståenden som är svåra att säga emot. Men därmed är de också tömda på rätt mycket innehåll. Man kan naturligtvis säga samma sak om högskoleforskningen. Jag kan inte undgå att åtminstone till Jörgen Ullenhag säga att han i dessa dagar måste ha fått sig en tankeställare om att inte allt är bra inom högskoleforskningen; närmare exemplifiering kanske är onödig. Sedan sägs det att sektorsforskningen är svår att överblicka. Gäller det grova totalsummor, om man räknar på sakområden av typen fakultet, så kan det ligga någonting i det. Å andra sidan går det också att läsa sig till vad sektorsorganen i grova tal satsar på forskning. Men alldeles oavsett detta är det mera intressant att bryta ned det på mindre delområden, i ämnen eller delar av ämnen och projekt. Om man försöker sig på mera finfördelade uppdelningar framstår egentligen inte högskoleforskningen som mycket lättare att överblicka än sektorsforskningen. Sedan påstås i reservationen att sektorsforskning medför att forskningens Nr 161 tillgänglighet och offentlighet minskar för både allmänhet och forskarsam 1 juni 1983 även för forskning i sektorsorganen. J I fråga om fillegnaligner kan det naturligvis vara problematiskt både för Forskningsanslag, sektorsorgan och vid högskolan. Detta beror inte på någon ond vilja att Hi fördölja någonting, varken i sektorsorganen eller på högskolan, utan kanske snarare på det triviala faktum att första förutsättningen för tillgänglighet är att någon frågar om en forskningsrapport finns tillgänglig, och detta i sin tur bygger på att någon har kunskap om att rapporter finns. I det avseendet är det nog en öppen fråga om man rent generellt kan säga att kunskapen är större om det som försiggår eller finns inom högskolan än det som försiggår eller finns inom sektorsorganen. Däremot finns en typ av forskning, industriforskningen, som är föga offentlig och föga tillgänglig. Den bör man nog ta sig en liten titt på i samband med framtida forskningspolitiska propositioner. En forskningspolitik som är värd namnet kan inte lämna industriforskningen utanför helt och hållet. Men det har man inte sagt någonting om från borgerlig sida. I reservationens förslagsdel talar man om att det bör bli bättre balans mellan resurser till sektorsforskning och resurser till forskning inom högskolan — vi hörde det läggas ut från talarstolen tidigare. Nu tar inte utskottet ställning till om avvägningen mellan sektorsforskning och forskning i högskola är bra eller behöver ändras. Det avvaktar vi med tills den forskningspolitiska propositionen framläggs. Då har vi bättre underlag, när hela beredningsprocessen är avslutad. I reservationens sista del finns ett resonemang som jag skulle vilja kommentera något. Det heter där att när man skall behandla den forskningspolitiska propositionen 1984 får också beslut tas om hur ansvaret för den sektoriella forskningen och den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden motiverad av sektorsforskning skall fördelas. Det beslutet tog riksdagen 1982 i anslutning till den första forskningspolitiska propositionen. Man sade klart att ansvaret för dessa aktiviteter skall bäras av resp. sektorsorgan. Var forskningen skall utföras är en annan fråga. Såvitt jag vet rekommenderade vi i stor enighet att man genom avtal skulle försöka lägga så mycket forskning som möjligt vid högskolan. Om jag summerar detta blir det då att i balansfrågan får vi återkomma och i ansvarsfrågan har vi redan beslutat. Jag skall sedan kommentera reservation 5 som togs upp från borgerligt håll, om nivån på utbildningsbidrag för doktorander. Vi har nödgats gå ifrån principen om att utbildningsbidraget skall vara knutet till högsta nivån för utbildningsbidrag för arbetsmarknadsutbildning. Skälet är i huvudsak statsfinansiellt. Ökningen enligt våra förslag blir ungefär 19 miljoner. Mer har vi alltså inte råd till. Vi har fördelat våra resurstillskott så att vi gör en mindre höjning av beloppets storlek och ökar 21 Bidragande skäl till att vi gör den här avvägningen är att vi konstaterar att det finns omkring 12000 studerande, medan antalet utbildningsbidrag endast är omkring 1 600. Vi är naturligvis inte glada över att behöva gå ifrån den tidigare tagna principen om denna anknytning, men när överväganden om budgetpropositionens innehåll måste göras visade sig det ekonomiska läget vara så pass mycket sämre i jämförelse med när riksdagen tog sitt principbeslut, tyvärr. Den borgerliga reservationen innebär, som det sagts här, att man höjer beloppets storlek. Men de borgerliga anvisar, såvitt jag kan förstå, inte mer pengar, utan man accepterar att det blir ett mindre antal bidragsrum. Detta skall då den lokala högskolan få avgöra, sägs det. Såvitt jag kan förstå innebär detta att det borgerliga förslaget ligger på en nivå av drygt 200 bidragsrum mindre än vad vi gör i vårt förslag. Jag skall också mycket kort kommentera utskottets förslag om att man skall inrätta en professur i fredsoch konfliktforskning. Här har alltså utskottet gått ifrån budgetpropositionen och biträtt ett antal motioner. Innebörden är att det blir en professur i fredsoch konfliktforskning i Göteborg från den 1 juli 1983. Motiven för oss är helt enkelt att vi anser att detta ämnesområde är mycket angeläget. Man behöver bara titta hur det ser ut runt om i världen för att det skall vara lätt att acceptera att det är ett angeläget ämnesområde. Vi tycker att man genom att göra denna satsning kan få en chans att tillgodose olika riktningar inom ämnesområdet. Moderaterna har reserverat sig. Deras motiveringar är att den samhällsvetenskapliga fakulteten har fått ”en inte obetydlig ökning av resurserna” och att UHÄ inte har placerat denna professur i den högsta prioritetsklassen. Det är väl bara att konstatera att moderaterna å ena sidan och de fyra andra partierna å den andra här har gjort olika prioriteringar, som väl får anses vara uttryck för den skilda vikt man lägger vid detta ämnesområde. Jag tänkte sedan kommentera ett antal reservationer som rör satsningarna i Norrbotten. Det finns tre moderatreservationer, som i samtliga fall innebär avslag på anslagen till satsningarna. Också här är moderaterna ensamma gentemot de fyra andra partierna, som tillstyrker satsningarna och anslagen. Istort sett kan man säga att det även här rör sig om olika synsätt på hur man skall göra satsningar i forskning. För vår del ser vi det ungefär som så, att Norrbotten är ett område som har stora problem. Detta behöver angripas med olika medel. Forskning är ett av dessa medel. När då regeringen lägger fram förslag — av skäl som inte primärt är forskningspolitiska eller utbildningspolitiska — till åtgärder i Norrbotten, anser vi att det är rätt att i det sammanhanget också göra forskningsinsatser. Moderaterna talar i sin reservation 12 om att förslagen har utarbetats vid sidan av den vanliga budgetbehandlingen och anser att det är olyckligt. De säger att anslagskrav från högskolan i Luleå bör behandlas vid den sedvanliga budgetprocessen. Men jag tycker att det ena sammanhanget kan vara nog så relevant som det andra. Självfallet är den sedvanliga budgetbehandlingen ett slag av sammanhang i vilket man skall behandla satsningar av den typ som vi talar om nu, men en satsning på en landsända av Norrbottens storlek kan vara ett annat slag av sammanhang som det är lika berättigat att hävda. Om ett prekärt läge uppstår i ett geografiskt område som fallet är här, eller inom ett sakområde, måste naturligtvis regering och riksdag kunna gå in med satsningar utanför den vanliga budgetprocessen. Annars skulle man vara alltför rigid och stelbent, tycker vi. Detta är alltså motivet för oss att gå in. Vi ser ett annat samband än vad moderaterna gör. Herr talman! Så finns det en stor grupp av reservationer som har det gemensamt att de har avstyrkts av statsfinansiella skäl. Hit hör bl.a. fyra reservationer där folkpartiet står ensamt. Jörgen Ullenhag berörde detta och var ledsen över att de var ensamma, men det är nog ingenting att göra åt. Reservationerna rör alla det humanistiskt-samhällsvetenskapliga området. Jag kan litet roat konstatera att när vi socialdemokrater sitter i regeringsställning har folkpartiet mer pengar än vi till dessa områden. De närmast föregående åren, när folkpartiet satt i regeringsställning, hade de mindre pengar än vi till i stort sett samma huvudområden. Det här kunde i och för sig ge upphov till intressanta studier om bristande samvariation mellan maximering och makt. Så finns det en annan grupp reservationer, som jag också skall fatta mig mycket kort om, som yrkar på åtgärder där beredning på ett eller annat sätt pågår eller har aviserats. Jag tänker på reservationerna om forskarutbildningens meritvärde, utländska forskare i Sverige, ny lärartjänstorganisation, framtidsstudiernas organisatoriska ställning och internationellt inriktad forskning. Utskottet har inte tagit ställning i sak på dessa områden utan hänvisat till pågående beredning. Man kan alltså säga att det inte är sakavslag utan proceduravslag. Sedan finns det en grupp reservationer som gäller frågor där riksdagen nyligen har fattat beslut, eller där det är för tidigt att ompröva tidigare beslut, eller där det gäller att fullfölja tidigare beslut. Hit hör centerreservationen om prioriterade forskningsområden, moderatreservationen om arvodestjänst som assistent, centerreservationen om utbyte av professur i datalogi, centerreservationen om att inte inrätta en professur i medicin, vpkreservationen om att inte fullfölja besparingarna på arkitekturområdet och vpk-reservationen om arbetsmedicinska och arbetsmiljötekniska institutioner. Som en sammanfattande kommentar till denna grupp av reservationer kan man säga att det skall till mycket starka skäl för att redan efter ett år ändra beslut resp. inte fullfölja tidigare fattade beslut. Utskottets majoritet anser att det i dessa fall inte finns så starka skäl att det är befogat att riva upp eller korrigera beslut. Herr talman!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

Herr talman! Lars Gustafsson inledde sitt anförande med att säga att avsikten med de sammanhållna forskningspropositionerna var att vi skulle spara forskningsdebatterna till en gång vart tredje år. De som tog till orda var enligt Lars Gustafsson de som var oförmögna att tiga. Lars Gustafsson får för sin del ange vilka spelregler som helst för den politiska debatten. Det verkar vara på modet just nu inom socialdemokratin att ange sådana spelregler också för oppositionen. Mig rör det inte. Forskningen är viktig, och den förtjänar en debatt åtminstone en gång per år. Lars Gustafsson drev till en början en tes, som i all enkelhet gick ut på att man inte skall vara så orolig inför förslag om större förändringar, eftersom man snart vänjer sig vid förändringarnas resultat. Så ser det också, Lars Gustafsson, ut som det gör vid universiteten i dag. Det finns dock de som inte har vant sig — gudskelov. Bo Gustafsson och Sverker Gustavsson bad jag själv att få hänvisa till i mitt anförande. Vi moderater har inte heller vant oss vid hur det ser ut vid universiteten och kräver därför alltjämt radikala förändringar för att kvalitet och kompetens skall återinsättas som ledstjärnor för universitetens arbete. En fortsättning på denna tes var för Lars Gustafssons vidkommande att det bara är floskler när man säger att forskningens frihet hotas om sammansättningen av institutionerna förändras. Det argument som Lars Gustafsson därutöver anförde för detta var: Det vet minsann jag, för jag har varit med länge. Lars Gustafsson sade att han inte var imponerad av kritiken mot politiseringen. Jag måste medge att jag inte är påfallande imponerad av det försvar som Lars Gustafsson lyckas prestera. Men Lars Gustafsson är åtminstone konsekvent. Politiseringen av samhällslivet har på något sätt blivit socialdemokratins ledstjärna. Vår syn på universitetens ledning utgår från uppfattningen att universiteten av tradition spelar en roll som sanningsoch faktacentra, fristående från politiken. Det är universitetens uppgift att ta fram sådan kunskap och sådana fakta som kan balansera politiken och därmed vidmakthålla de grundläggande förutsättningarna för ett fritt och öppet samhälle. Politikerdominans i universitetsorganen hotar denna balansfunktion. Men därutöver finns det en risk för att politikerdominansen innebär att politikerna redan på kort sikt praktiskt kommer att styra universitetens göranden och låtanden. Hur det kan komma att gå till i sådana frågor som handlar om utnämningar har vi som bekant fått en försmak av i de utnämningar som har skett redan inom ramen för nuvarande system. Till slut, herr talman: Lars Gustafsson tycker inte att sektoriseringsfrågorna förtjänar en debatt i dag. Det tycker vi. Sektoriseringstendenserna gör nämligen att balansen mellan de olika forskningsinsatserna från statens sida håller på att gå förlorad.
Herr talman! Jag skall begränsa mig till att beröra ett par av de reservationer som Lars Gustafsson helt hastigt gled över. Han sade att vi egentligen inte hade några starka skäl för att nu komma med dessa önskemål om en framtida inriktning. Får jag först ta upp professuren i datalogi, där det är fråga om en speciell inriktning. Det finns ganska starka skäl för att prioritera den, skulle jag vilja påstå. Jag kan hänvisa till att skolöverstyrelsen nyss har avslutat ett forskningsprojekt, som man haft tillsammans med styrelsen för teknisk utveckling. Man säger att projektet har utfallit mycket bra på många sätt. Man säger också att det går så fort på detta område att det är viktigt att skolan ger både elever och lärare kunskaper om vad datoriseringen innebär för samhället och för människorna, för att på rätt sätt kunna lära sig att utnyttja datorerna. Det är mot den bakgrunden som vi tycker att det är viktigt att ha denna inriktning. Det är nästan samma sak när det gäller miljöoch resursinformation. Vi lägger ett stort ansvar på skolan. Vi vet att det finns ett mycket stort intresse på olika nivåer i skolan för dessa frågor. Det visar inte minst det stora symposium som hölls för några veckor sedan med 800 deltagare från hela Norden och där man diskuterade dessa frågor. Man kom då fram till hur viktigt det är att lärare och elever på alla nivåer får bättre kunskaper när det gäller miljöoch resursfrågorna. Och för att vi skall kunna ge lärare och elever den möjligheten måste vi också ha kunskaper, och de kunskaperna får vi genom forskningen.

Herr talman! Jag har nu i snart sju år diskuterat forskning och högskolepolitik med Lars Gustafsson i detta hus. Jag vill gärna säga att det har varit mycket intressanta debatter. Det beror mycket på att Lars Gustafsson kan detta område inifrån, och han tränger ofta in på ett föredömligt sätt i de frågor vi här diskuterar. Detta hindrar inte, herr talman, att jag tycker att han har fel på åtskilliga punkter. När det gäller min bedömning av regeringens politik var jag i mitt anförande mycket noga med att skilja mellan vad regeringen har uträttat på forskningsområdet och vad man har gjort i övrigt inom högskolan. Jag dömde alltså inte ut, som Lars Gustafsson sade, politiken på forskningsområdet. Jag sade tvärtom att det var bra att man fullföljde satsningarna från den förra regeringen, även om jag var kritisk mot att man hade en alltför ensidig satsning på teknik och naturvetenskap och alltför mycket glömde bort nya satsningar på humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi. Men jag var mycket kritisk när det gällde högskolepolitiken. Det var det som gjorde att jag gav omdömet att regeringen inte har fört någon kraftfull, genomtänkt högskolepolitik. Jag var kritisk mot dessa tankar på att öka allmäninflytandet och att ge det majoritet i högskolestyrelserna, som det finns förslag om i en debattpromemoria. Jag var kritisk till försämringen av utbildningsbidragen. Jag var också kritisk mot att man skär ner antalet platser i högskolan. Jag tillät mig säga att det nog är många som delar den kritiska inställningen ute på universitet och högskolor. Jag tror att remissopinionen när det gäller dessa olyckliga tankar på att behålla regionstyrelserna och skaffa allmänföreträdarna majoritet i högskoleorganen kommer att bli så kraftfull, att regeringen, även om man helst skulle vilja, inte vågar lägga fram några sådana förslag. Det är min tro, min övertygelse och min förhoppning. Lyssnar man inte enbart på sina egna partivänner i de olika högskoleorganen är jag övertygad om att man kommer att inta en mera förnuftig hållning när man har läst remissyttrandena. Till sist vill jag ställa en fråga till utbildningsministern, och jag hoppas att hon besvarar den: Är man beredd att överväga att återgå till den viktiga principen om utbildningsbidragen? Eller tänker man även i framtiden ligga kvar när det gäller denna försämring? Jag tror att många forskarstuderande skulle välkomna ett svar på den punkten.
Herr talman! Per Unckel, jag föreskriver inte för någon vad man skall ta upp här. Men man kanske i all blygsamhet får säga att vi har varit överens om en procedur tidigare, det har även Per Unckels partivänner varit, som innebär att man i huvudsak tar upp de stora linjerna när det gäller forskningspolitiken i samband med de här forskningspolitiska propositionerna. De kom i själva verket till just för att koncentrera dessa debatter till ett tillfälle per mandatperiod. Jag tycker fortfarande inte att det är rätt tidpunkt, men om Per Unckel vill stå och hålla brandtal om forskningspolitiken i allmänhet kan ingen hindra honom. Inte ens talmannen kan hindra honom, och då kan inte jag i min ringhet göra det. Ert tal om att forskningens frihet hotas om man gör vissa förändringar i högskolan tycker jag, med förlov sagt, är floskler. Ni gör det lätt för er när ni diskuterar detta, därför att ni försöker ge människor föreställningen att politikerna skall lägga sig i de enskilda forskningsprojekten och komma ner på en detaljeringsnivå, vilket aldrig har varit avsikten. Så sker inte nu i styrelserna. Man kan fråga sig varför man skulle göra det i fortsättningen. Den hotbild ni målar upp är helt orimlig. Vilken styrelse som helst av det här slaget, hur den än är konstruerad, kan rimligtvis inte gå in på de nivåer där man kan börja tala om att man hotar forskningens frihet. Jag tycker inte att ni skall göra det för lätt för er när ni talar om forskningens frihet. Kerstin Göthberg tar upp datalogin. Till det vill jag bara säga, att visst är både datalogin och den professur som ni förordar viktig. Men man får ta litet hänsyn till att om man har sagt a får man säga b. Och detta ingår i ett beredningsmönster som vi har varit överens om tidigare. Det har tagits ett beslut om fyra professorstjänster inom dataområdet. UHÄ skulle pröva tidpunkterna för dem, och sedan har man kommit fram till att det är möjligt att besätta två av dessa med kompetenta sökanden. Chalmers har gjort ett förberedelsearbete på ett visst ämnesområde. Om man nu skulle kasta om detta sätter man Chalmers i en mycket dålig situation. Chalmers fick 300 000 kr. i fjol för att bygga upp kompetensen på ett område, och då skall man inte beröva Chalmers professuren. Jag hinner tyvärr inte replikera Jörgen Ullenhag, vilket skulle ha varit ett stort nöje.
Herr talman! I debatten om debatten ber jag att nu få notera att Lars Gustafsson ger mig rätt att tala om det jag vill. Jag ber att få tacka för detta. Lars Gustafsson är inte bekymrad för sakfrågan, att universitetsoch högskolestyrelserna kan komma att ingripa också i sådana spörsmål som är av avgörande vikt för universitetens integritet. I Lundagård säger däremot utbildningsministern i en intervju att motivet för de nya förslagen är att man måste öka allmänrepresentanternas inflytande i högskolestyrelserna om man skall ge högskolorna större lokal beslutanderätt. Tesen är därmed denna: Om man vill ge högskolorna större möjligheter att själva fatta beslut om sina angelägenheter, då är det nödvändigt att den centrala politiska makten skaffar sig ökade möjligheter att via styrelserna bestämma hur denna lokala beslutanderätt skall utövas. Detta måste, såvitt jag förstår, uttolkat innebära att man från regeringens och socialdemokratins sida inte är beredd att när det gäller högskolorna och universiteten lita på att de rätt kan förvalta det ansvar som universitetet och högskolor i västvärlden genom århundraden förmått att förvalta på ett sätt som varit till gagn för vårt fria och öppna samhälle. Lars Gustafsson, den här promemorian innebär en avgörande förändring i synen på universitetens och högskolornas ställning och det är därför vi tar upp den här debatten. Att det dessutom i promemorian ges möjlighet för styrelserna att gå ned i organ under högskolestyrelserna och där föreskriva ett ökat politikerinslag gör det än mer påkallat att understryka de risker de föreslagna förändringarna innebär för forskningens och den högre utbildningens integritet. Promemorian öppnar möjligheter för politiker att i detalj utöva inflytande över vad universiteten skall använda sina resurser till. Detta menar jag, herr talman, strider mot tanken på det fria universitetet. Till slut, Lars Gustafsson går nu förbi sin tes att man nog vänjer sig vid förändringar. Jag hoppas att det faktum att han inte upprepar att man vänjer sig vid alla de misstag som i det förgångna har gjorts innebär att han faktiskt är beredd att erkänna att universitetsoch högskoleutbildningen i dag inger så allvarliga bekymmer att det finns anledning att med allvar och omsorg fundera över vad vi samfällt kan göra för att stärka kvaliteten, till gagn för hela vårt samhälle.
Herr talman! Jag ger med den här repliken Lars Gustafsson nöjet att fortsätta diskussionen med mig — den är ett stort nöje. När det gäller politikerinflytandet blev jag litet oroad över debatten i dag. Jag inbillade mig att man åtminstone på regeringshåll var ganska öppen för vad remissinstanserna tycker och ville väga in vad universiteten och högskolorna själva har för uppfattning. Men Lars Gustafsson intar något slags försvarsposition för allmäninflytandet, och det skrämmer mig något. Enskilda socialdemokrater, även ledamöter av denna kammare, har mycket klart uttalat att allmänföreträdarna självfallet skall ha majoritet, men jag fick intrycket att regeringen retirerade något och kompletterade det första utkastet i promemorieform med ett alternativ som innebär att man inte tänker ge politikerna majoritet i styrelserna. Lars Gustafsson kan kanske kasta ytterligare ljus över vad som har förevarit. Jag hoppas och tror att högskolorna och universiteten bestämt kommer att säga nej och att trycket kommer att vara så starkt att regeringen inte vågar lägga fram förslag om förändringar. Folkpartiets uppfattning är att statsmakten skall dra upp ramarna för högskolorna och universiteten. Det skall ske här i riksdagen efter förslag från regeringen. Sedan skall de enskilda universiteten och högskolorna ha så stor frihet som möjligt. Därför skall också, enligt vår åsikt, regionstyrelserna — mellanledet mellan å ena sidan universiteten och högskolorna och å andra sidan riksdag och departement — tas bort. Vi vill stärka enheterna ute på universiteten och högskolorna. Där skall en majoritet innehas av lärare, studerande och övriga verksammma inom högskolan. Ser vi internationellt på detta är det egentligen ganska självklart. Ibland tycker jag att debatten om regionstyrelserna och ett ökat politikerinflytande är något genant, om man även här ser litet grand ut över gränserna.
Herr talman! Jag skall börja med en replik till Jörgen Ullenhag, eftersom jag inte hann med det förra gången. Jörgen Ullenhag får se mira repliker och mina inlägg mot bakgrund av de anklagelser som har kastats fram, nämligen att forskningens frihet hotas. Jag ifrågasätter starkt om man kan förenkla bilden så, att man säger att forskningens frihet skulle hotas, om det blev ett ökat inslag av allmänrepresentanter i högskolestyrelserna. Jag har inte tagit ställning i frågan, eftersom den är ute på remiss. Ni kan ju även på den punkten ta det litet lugnt och avvakta remissopinionen och inte hetsa upp er för mycket. Det är väl självklart, att om man iordningställer en diskussionspromemoria i departementet och sänder den på remiss, får man ta intryck av remissopinionen. Annars vore det ju meningslöst. Ni kan väl ändå hysa så stor tilltro till oss socialdemokrater att ni räknar med att vi tar sådana hänsyn. Vi brukar ju ta hänsyn till opinioner. Jörgen Ullenhag gav f. ö. själv exempel på att vi förut har frångått regeringens proposition när det gäller utbildningssektorn. Får jag då fråga Jörgen Ullenhag om folkpartiet för sin del under alla betingelser är emot en majoritet av allmänrepresentanter i högskolestyrelserna. Tidigare hade folkpartiet en öppning. Tog man bort regionstyrelserna, var ju folkpartiet villigt att diskutera en majoritet av allmänrepresentanter i högskolestyrelserna. Jag tycker att Jörgen Ullenhag var litet oklar på den punkten. Det vore kanske bra att få veta vilken ståndpunkt folkpartiet intar, om folkpartiet kategoriskt är emot en majoritet av allmänrepresentanter i högskolestyrelserna eller ej. Det var emellertid när man började tala om att forskningens frihet var hotad som jag sade att det här är fråga om en överdriven rädsla. Jag tror nämligen inte att man kommer att i detalj styra forskningen. Den dinstinktionen tycker jag man bör observera. Till Per Unckel har jag väl inte mycket mer att säga. Han fortsätter med att vara orolig och tala om forskningens frihet. Det får han väl då hålla på med. Jagrekommenderade honom att ta del av litet gammal utbildningshistoria för att se att sådant som tidigare var mycket omstritt har sedan blivit allmänt accepterat. Det innebär inte att jag menar att alla förslag till förändringar vid den tidpunkt då de framläggs är världens bästa förslag. Men jag tycker att man åtminstone kan nyansera sig litet när man ser tillbaka på utbildningspolitisk historia, så att det inte blir den här väldigt grova, förenklade bilden som man återger.

Herr talman! Ett mycket viktigt syfte med utbildningsbidragen för doktorander är att främja rekryteringen av de för utbildningen mest lämpade studenterna till forskarutbildning. För att detta syfte skall kunna uppnås fordras att utbildningsbidrag för den enskilde framstår som ett realistiskt alternativ till yrkesverksamhet utanför högskolan. I forskningspropositionen i fjol föreslogs därför att utbildningsbidragen för doktorander skulle utgå med ett belopp som ansluter till den övre beloppsgränsen inom arbetsmarknadsutbildningen samt dessutom ett särskilt rekryteringsfrämjande tillägg på 10 kr. per dag. Detta ansågs vara en viktig princip, som skulle garantera de forskarstuderande med utbildningsbidrag en rimlig standard. Vid ärendets behandling i utskottet förekom ingen annan uppfattning, och riksdagen fastställde i juni månad 1982 denna princip. Det var därför med stor förvåning som jag tog del av budgetpropositionen, där föredragande statsrådet talar om att utbildningsbidragen för doktorander föreslås återgå till den relation till bidragen inom arbetsmarknadsutbildningen som de hade före den 1 juli 1982. Regeringen frångår riksdagens beslut genom förslaget i den nuvarande budgetpropositionen att man endast skall höja utbildningsbidraget till den lägre nivån, dvs. 5 610 kr. mån. Om inte riksdagens beslut från våren 1982 fullföljs, kommer doktorander med utbildningsbidrag att få 770 kr. mindre per månad än vad riksdagen avsåg med sitt beslut. Vi anser att detta avsteg från det i juni 1982 fattade beslutet kan innebära början på en fortsatt relativ försämring av utbildningsbidragets nivå och att därmed syftet med utbildningsbidraget, att vara ett realistiskt alternativ till yrkesverksamhet utanför högskolan, förfelas.

Men som jag har visat innebär det motsatsen. Låt oss hoppas att detta är ett olycksfall i arbetet. I annat fall är det fräckt att försöka lura läsaren på det sättet. Det hade varit hederligare och riktigare att säga som Lars Gustafsson sade tidigare i debatten — att man inte kunde hålla fast vid dessa principer av statsfinansiella skäl. Den höjning av utbildningsbidragets nivå som vi föreslår skulle vid oförändrat antal innebära en merkostnad för statsverket, och det kan vi i det rådande statsfinansiella läget inte acceptera. Därför föreslår vi att de lokala högskoleenheterna får avgöra hur många utbildningsbidrag som ryms inom de tillgängliga resurserna. Tyvärr har staten inte resurser att satsa på alla eller ens en större del av de forskarstuderande. I valet mellan att ge samtliga dåliga försörjningsmöjligheter eller att ge en del av dem acceptabla, måste det senare alternativet väljas enligt min uppfattning. När riksdagen 1982 fattade beslut om förbättring av studiefinansieringen inom forskarutbildningen beslutades bl.a. att amanuensoch assistenttjänsterna avskaffas och ersätts med utbildningsbidrag samt att vissa resurser avsätts för att möjliggöra inrättande av doktorandtjänster. En ny arvodestjänst som assistent kopplad till innehav av utbildningsbidrag tillskapades samtidigt. I moderata samlingspartiets partimotion i fjol anförde vi med anledning av detta: ”Däremot kommer det inte att finnas någon möjlighet att inom ramen för de nya arvodestjänsterna som assistent engagera forskarstuderande utan utbildningsbidrag. Antagna forskarstuderande utan utbildningsbidrag eller doktorandtjänst kommer för sin försörjning att vara hänvisade till studiemedel, timarvoderad undervisning, tjänst som lärare eller projektstöd av olika slag. Inom vissa fakulteter och då kanske framför allt medicinsk och teknisk fakultet kan det dock finnas anledning att knyta till sig vissa av dessa doktorander för institutionsarbete och/eller undervisning på en fastare bas än genom timarvoderad undervisning.

Trots utskottets betänkande och riksdagens beslut med anledning av detta har regeringen inte accepterat riksdagsbeslutet. Vi moderater anser därför att riksdagen åter bör som sin mening ge regeringen till känna att det skall finnas möjligheter, om särskilda skäl finns, att på arvodestjänst som assistent förordna antagna forskarstuderande med doktorandtjänst samt forskarstuderande utan vare sig utbildningsbidrag eller doktorandtjänst. Målet bör naturligtvis fortfarande vara att främja rörligheten hos de forskarstuderande och motverka att forskarstuderande för längre tid innehar anställning som assistent vid institutioner men att det på det här sättet skall vara möjligt att knyta vissa av doktoranderna till institutionsarbete eller undervisning på en fastare bas än genom timarvoderad undervisning. Dagens forskarutbildning är i många fall ensidigt inriktad mot en renodlad universitetskarriär. Den förhållandevis långa studietiden kan verka avskräckande för en del. Alla forskarstuderande har heller inte behov av en fullständig forskarutbildning. Många önskar en kortare påbyggnad inriktad mot karriär utanför högskoleväsendet. Därför bör enligt vår uppfattning en mellanexamen eller en specialistexamen inrättas i de ämnen eller ämnesområden där det finns ett sådant behov. En sådan examen skulle enligt vår mening inte behöva vara en etapp i foskarutbildningen. Det är tvärtom en fördel om den är fristående. Om en studerande sedan väljer att slutföra sin forskarutbildning efter mellanexamen, bör naturligtvis tillämpliga delar av den examen räknas till godo inom forskarutbildningen. En sådan examen bör anpassas till de krav som ställs på en längre akademisk utbildning med specialisering på skilda områden och för arbeten som t.ex. ingenjörer, tekniker, administratörer och varför inte lärare på gymnasienivå. Mellanexamen skulle även kunna medföra en ökad jämförbarhet mellan svensk och utländsk utbildning. Visserligen finns f.n. möjligheter att avlägga sådan här mellanexamen eller specialistexamen inom vissa fakulteter, men vi tycker att frågan är av så stor betydelse att vi har tagit upp den i en särskild reservation, nr 7, där vi trycker på att en sådan här examen inrättas överallt och att den inte skall behöva vara en särskild etapp inom forskarutbildningen. Det finns nämligen enligt min uppfattning ett stort uttalat behov av en sådan här mellanexamen ute i näringslivet och inom administrationen, och den bör vara avsedd att täcka det behovet. Högskolan har i dag små möjligheter att behålla de begåvade yngre forskarna och de nyutexaminerade doktorerna. Det kan t.o.m. vara ofördelaktigt att disputera. Man blir överkvalificerad för vissa tjänster, förlorar doktorandbidrag samt har små möjligheter att stanna kvar inom högskolan, eftersom man ännu inte hunnit meritera sig för en docentur eller professur. Därför anser vi i moderata samlingspartiet att särskilda meriteringstjänster bör inrättas för nydisputerade forskare. Tjänsterna måste naturligtvis vara tidsbegränsade, och enbart de som nyligen har disputerat skall vara behöriga till dem. Ytterligare en väg som måste tas i det här sammahanget är att inrätta en ny tjänsteorganisation för högskolan. Redan våren 1980 presenterade en parlamentarisk kommitté ett betänkande kallat Lärare i högskolan. Bakom namnet döljer sig förslag till en reform som är av vital betydelse för utbildningsoch forskningspolitiken. Förslaget innebär bl.a. att dagens konstlade uppdelning mellan undervisningstjänster och forskningstjänster avskaffas. Alla kompetenta lärare skulle, i likhet med vad som gäller i de flesta andra västeuropeiska länder, få möjlighet att forska inom tjänsten. Forskarna skulle, bl.a. för att förbättra forskarrekryteringen, delta i den grundläggande högskoleundervisningen i större utsträckning än nu. Det stelbenta systemet med detaljreglering av undervisningsskyldigheten som gäller i dag skulle göras flexiblare. Möjligheterna att utnyttja expertis utanför universiteten förbättras, och därmed skulle också forskningspotentialen öka ytterligare inom universiteten. Vi anser därför att en sådan organisationsförändring är utomordentlig angelägen, och vi hoppas att regeringen snarast möjligt lägger fram ett sådant förslag. Herr talman! Jag skall nu övergå till att kortfattat behandla ytterligare några av de moderata reservationerna. Utskottets majoritet har accepterat ett förslag om att inrätta en professur i fredsoch konfliktforskning i Göteborg. Vi moderater konstaterar att UHÄ i sin anslagsframställning inte har placerat förslaget om inrättandet av en professur i fredsoch konfliktforskning i den högsta prioritetsklassen. Vi anser därför inte att vi i nuvarande budgetläge kan tillstyrka ytterligare en professur i det här ämnet, men med detta har vi inte gjort någon värdering av ämnesområdet som sådant. Vad sedan gäller de olika förslagen om satsningar i Norrbotten, som togs uppi proposition 120, anser vi att man har frångått de principer som bör vara vägledande i budgetarbetet. Vi anser att det fordras en långsiktig planering och uthållighet i medelstilldelningen när det gäller att bygga upp kompetens inom ett forskningsområde. Att i en särskild proposition som utarbetats vid sidan om det vanliga budgetarbetet lägga fram utbildningspolitiska förslag som är särskilt avsedda att stödja näringslivet i Norrbotten finner vi därför mindre lämpligt. Vi anser i stället att anslagskraven från högskolan i Luleå bör behandlas i den sedvanliga budgetprocessen i avvaktan på att rutiner skapas för en mer långsiktig planering av medelstilldelningen för hela forskningsområdet. Vi anser exempelvis att treåriga anslagsramar borde finnas på hela universitetssidan. Med hjälp av sådana ramar borde det vara möjligt att göra de långsiktiga satsningar som man har tagit upp i proposition 120. Vi går därför emot regeringens förslag på den här punkten, vilket vi har utvecklat i våra reservationer nr 12 och 19 liksom i reservation nr 31 om Kiruna geofysiska institut. I den sista reservationen konstaterar vi att tillämpning och produktutveckling av grundforskningsresultat inom det lågfrekventa ljudområdet har givit upphov till industriproduktion och sysselsättning i Kiruna. Vi anser emellertid att förutsättningen måste vara att arbetet leder till produkter som kan bli kommersiellt gångbara. Kostnaderna för den tillämpade forskningen och produktutvecklingen bör tas med i kalkylen på samma sätt som sker vid annan liknande verksamhet. Vi anser då också att om institutet vill anställa ytterligare personal och skaffa den utrustning som behövs för ändamålet, så får man göra det, men detta skall bekostas via den uppdragsverksamhet som institutet åtar sig. Och därför anser vi att några anslagshöjningar via statsbudgeten inte behövs f. n. I reservation nr 1 till utbildningsutskottets betänkande nr 32 för vi moderater fram i stort sett samma resonemang som vi hade i reservationerna nr 12 och 19 till det föregående betänkandet. Vi kan inte acceptera att man på det här området gör en särbehandling, utan vi tycker att de satsningar som begärs vad gäller byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde skall komma fram genom en sedvanlig budgetbehandling och genom en vanlig prioritering av departement och myndigheter. Så brådstörtat bör inte ärendet behandlas. Vi har därför inte kunnat acceptera den investering på 20 milj.kr. som föreslås. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna nr 1,2, 3, 5,6, 7,8, 11, 12, 14, 19, 21 och 31 till utbildningsutskottets betänkande nr 31 samt reservation nr 1 till utbildningsutskottets betänkande nr 32.
Herr talman! Med den här uppläggningen av debatten blir det så att Rune Rydén åter kommer att ta upp en del frågor som jag har betat av i mitt inledningsanförande, och jag tänkte inte uppehålla mig vid dem. Men låt mig ändå ta upp några av de saker som Rune Rydén berörde nu och som jag gick förbi mycket hastigt på den tid jag hade till mitt förfogande. När det gäller mellanexamen har vi gemensamt konstaterat i utskottet att det går att inrätta mellanexamen nu. Den finns på en del håll och är på gång på andra håll. Nu menar moderaterna uppenbarligen att man skall inrätta en sådan examen överallt. Jag tolkar Rune Rydén på det sättet. Han säger samtidigt att det finns ett stort uttalat behov av denna examen. Om det finns ettstort uttalat behov utgår vi ifrån att det behovet gör sig gällande och får till följd att man kan inrätta mellanexamen på fler håll. Det finns alltså inget hinder för det, och vi från vårt håll är inte motståndare till det. Jag vill göra det klart, eftersom Rune Rydéns anförande möjligen kunde tolkas som att han betraktade oss som motståndare till denna examen. Rune Rydén tog upp frågan om arvodestjänst som assistenter, som jag gick mycket hastigt förbi. Det system vi införde för ett år sedan är ett generellt system, och det är klart att det kan fungera olika bra för olika fakulteter. Nu har regeringen beslutat i år att ge UHÄ i uppdrag att följa övergången till det nya systemet. Det är möjligt att det kan ge anledning till att man får fundera på t.ex. någon annan lösning, för att underlätta övergången till det nya systemet. Det är också möjligt att det kan kvarstå olika behov vid olika fakulteter, och då kan man få göra en omprövning. Men vi tycker att det är lämpligt att avvakta UHÄ:s genomgång. De bör följa övergången ett tag innan vi klipper till med någon ny lösning. Om man ändrar sig för tidigt kan man inte särskilja ingångssvårigheterna från de mer permanenta svårigheterna. Därför tycker vi att det är klokt att vänta ett tag och låta UHÄ komma med sina iakttagelser. Sedan får vi ta förnyad ställning till detta spörsmål.
Herr talman! Lars Gustafsson uppehöll sig litet vid mellanexamen och sade att man har möjlighet inom vissa fakulteter att redan nu inrätta den. Det vet jag om, Lars Gustafsson. Det tycker vi från moderata samlingspartiets sida är bra. Men vi är inte nöjda med det nuvarande systemet. Vi menar att det klarare måste slås fast att en mellanexamen skall kunna vara en fristående examen och inte automatiskt ingå som en del i forskarutbildningen, och att man skall ha möjlighet att inrätta denna examen inom hela högskolan. Det finns, som jag sade i mitt anförande, ett mycket stort behov av en sådan här examen ute i näringslivet och inom administrationen. Den bör alltså komma till inom flera fakulteter än där den f. n. finns. Vi har också tyckt oss märka att även om det här behovet är klart uttalat, och det finns möjligheter inom vissa fakulteter att inrätta en sådan här examen, är kunskapen om denna möjlighet alldeles för ringa. Det har varit ytterligare ett motiv som vi har tyckt skulle finnas med när vi har skrivit en reservation beträffande mellanexamen. Vi vill alltså trycka på möjligheten att få till stånd mellanexamen inom hela universitetssektorn. När det sedan gäller arvodestjänsterna för assistenter har UHÄ fått ett uppdrag, som Lars Gustafsson säger. Det är i och för sig bra. Det vi från moderata samlingspartiets sida har sagt är att det beslut som regeringen effektuerade var ett felaktigt beslut. Vi menar att det måste vara möjligt att redan nu inrätta sådana här arvodestjänster inom vissa fakulteter. Man kommer att ha stora problem att klara av bl.a. den undervisningsbörda som finns inom teknisk och naturvetenskaplig fakultet. Varför skall de stackare som blivit antagna till forskarutbildningen bli diskriminerade och inte få möjlighet till en sådan här tjänst?

Herr talman! Bara mycket kort om mellanexamen. Det finns inte, Rune Rydén, hinder för en sådan examen. Det har bevisats genom att mellanexamen har inrättats på vissa fakulteter. Om det stora behov finns som Rune Rydén talar om, kommer det väl att tränga sig fram och göra sig gällande — och då kan man fortsätta och inrätta mellanexamen även inom andra fakulteter. Jag vill upprepa att det inte finns något hinder mot att inrätta mellanexamen, och om behovet är så stort som Rune Rydén säger kommer det väl att ta sig uttryck på något sätt. Tycker man att det är angeläget kommer man att pressa på.
Herr talman! Det kvarstår ett problem med mellanexamen, nämligen att det skall vara en fristående examen och inte utgöra en etapp som automatiskt ingår i forskningsutbildningen. Detta tycker vi från moderata samlingspartiet är utomordentligt viktigt, Nr 161 eftersom det finns många yrkesområden som skulle ha stor nytta av en dylik ÖRE rd Onsdagen den specialinriktad examen. Låt mig som exempel nämna näringslivet, där man 2 1 juni 1983 på vissa ingenjörsfunktioner inte har behov av en fullständig forskarutbildning men däremot av en mellanexamen eller specialistexamen, som skulle Forskningsanslag, kunna specialkomponeras och därmed utgöra en fristående examen i mm m :

Herr talman! I utbildningsutskottets betänkande nr 31 tas under punkt 13 upp anslaget till humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Där behandlas även motion 1982/83:680, som bär bl.a. mitt namn. Motionen avser anslag till forskning för att utröna effekterna på kort och lång sikt av våldsskildringar på film. Motionen har behandlats mycket ingående och positivt av utskottet. Och jag uppskattar vad utskottet säger i sitt betänkande, men jag vill ändå ge några synpunkter. Det är människan och hennes grundläggande behov som bör avgöra hur vi skall använda teknik i olika former. Även nyttjandet av massmediatekniker bör relateras till våra verkliga behov. Och konsekvenserna för bl.a. barnens livsvillkor skall vara avgörande för olika ställningstaganden och beslut. Det är nödvändigt med en beskrivning av barnens mediamiljö — dess villkor och konsekvenser. För många barn är deras kulturmiljö inte mycket mer än deras TV-miljö. Risken för ökad TV-konsumtion växer dessutom genom den elektroniska utvecklingen. Mer än något annat medium formar TV barnens inställning till andra medier. Det innehåll de vänjer sig att välja i TV väljer de också i böcker, serietidningar etc. Självfallet påverkas vi mycket av bilder — i TV, i filmer och i andra sammanhang. Beskrivningen, att en bild säger mer än tusen ord, är ju bekant för de flesta av oss. Men vuxna — såväl TV-tittare som t.ex. de som producerar och distribuerar underhållningsvåldet — värjer sig för sådana påståenden. Samtidigt som TV-industrin försöker hävda att TV-våldet inte påverkar människan, kan den å andra sidan övertyga reklamindustrin om att TV är det allra bästa medlet för att påverka människor att köpa saker, det mest effektiva reklammediet och värt flera miljarder i reklaminvesteringar. Bara produktionen av ett 30 sekunders reklaminslag kan kosta 800 000 kr. Det finns en rad forskningsresultat om filmens och televisionens påverkan och effekter, särskilt då det gäller barn — redovisade i SOU 1981:16. Hur barnet påverkas beror på en rad faktorer. Vi vet också att mindre barn inte kan skilja på det som sker i verkligheten och filmens ”verklighet”.

Det har i flera tiotal år debatterats i vilken grad egenskaper med våld som ett symtom blir förstärkt av att man ser underhållningsvåld i film, TV och video. Många undersökningar ger entydiga fakta om underhållningsvåldets skadliga effekter. För flera år sedan lanserade några forskare den s.k. katharsisteorin om underhållningsvåldet. Man hävdade att barn skulle kunna befrias från vissa inre spänningar och bli mindre aggressiva genom att se våldsinslag på TV eller film. De senaste resultaten säger att katharsisteorin bestämt bör avvisas. Svenska läkaresällskapet säger i sitt remissvar om ”Våld i videogram” att barn som ser mycket våldsprogram i TV har ett mer aggressivt beteende både direkt efteråt och i uppföljningar tio år senare. Utbildningsutskottet har i sitt betänkande 1982 83:680 en mycket seriös behandling. Det tackar vi för. Utskottet förklarar att ett utbud av film m.m. som präglas av våldsinslag som förstärker könsfördomar, rasism och människoförakt, strider inte bara mot de mål som ställts upp för ungdomsskolan utan även mot de grundläggande värderingar som vårt demokratiska samhälle bygger på. Dessa grundläggande värderingar måste vårt samhälle värna om. Enligt utskottets uppfattning bör därför forskningen på området inte bara kretsa kring problem rörande effekter på barn och ungdom av våldsinslagen utan även inriktas på åtgärder som på sikt kan leda till en minskad konsumtion av filmer med våldsinslag. I detta sista kan jag också instämma. Och, herr talman, jag vill därmed även yrka bifall till utbildningsutskottets hemställan i betänkandet 1982/ 83:31.

Herr talman! Omtänksamma partikamrater, som föreställt sig att en professor möjligen kunde ha några synpunkter på forskningen, har i min frånvaro antecknat mig för den här debatten. Jag har därför med särskild uppmärksamhet lyssnat på vad som har sagts och funderat över det som inte har blivit sagt eller det om vilket det har sagts att det inte borde ha sagts, åtminstone inte här och nu. Den här forskningsdebatten är knuten till utbildningsutskottets behandling av budgetpropositionen. Riksdagens uppgifter är enligt regeringsformen bl.a. att bestämma hur statens medel skall användas. Därför blir det lätt en stark tonvikt på pengar, medan principerna kommer i bakgrunden. Men, Lars Gustafsson, det är faktiskt så att den s.k. högskolereformen har utgjort ett permanent oroselement för forskningen i vårt land och nu även gör det för socialdemokratiska intellektuella. Det kan inte hjälpas att detta måste slå igenom i debatten, och det har det gjort bl.a. i Per Unckels och Jörgen Ullenhags anföranden. Sedan jag lämnat utbildningsutskottets solida tråkighet för konstitutionsutskottets intressanta principdebatter, där det är högt i tak, har jag större förståelse än vad Lars Gustafsson har för vikten av debatter där man kan se pengarna som symboler för idéer. Här har talats, bl.a. av Jörgen Ullenhag, om styrelser och styrning. I det angenäma men fåtaligt besökta offentliga samtal som jag i februari i år hade med Lena Hjelm-Wallén här i kammaren uttalade vi oss båda till förmån för uppmuntrans pedagogik. Men det finns också en upprepningens pedagogik som jag har funnit vara mycket gångbar i riksdagen. Jag vill därför ur protokollet från den 1 februari läsa upp följande stycke: ”—-—--—- att administration inte har något egenvärde utan är ett medel att tjäna en uppgift. De här styrelserna på olika nivåer skall inte tro att de styr någonting: de måste läras att inse att de är trängen, som skall förse de stridande styrkorna med resurser. De stridande i högskolan är vetenskapsmännen och lärarna, och — nästan — alla vetenskapsmän skall också vara lärare, och alla lärare skall ha vetenskaplig kompetens. ”Högskolans” verkliga enheter är institutionerna. Administratörer älskar att rita diagram i pyramidform, där de själva sitter i toppen och de som gör det egentliga jobbet finns längst ned. Det här, Lena Hjelm-Wallén, skall man resolut vända på: det är de aktiva forskarna, som befinner sig främst vid ”forskningsfronten', som det så vackert heter, och trängen är längst bak. Den är inte oväsentlig i sammanhanget, men detta är en serviceenhet. Och låt oss också erinra oss att de medel, som håller trupperna stridsdugliga, inte enbart härflyter ur statliga källor: mycket av den värdefullaste forskningen i vårt land bekostas ur enskilda fonder!” Forskningsdebatten kan därför inte tystas — det är så mycket som måste vridas rätt. Om man får tillåta sig att vidga perspektivet ytterligare något, vill jag återge några rader ur ett handlingsprogram som jag försökte formulera för ungefär tio år sedan: ”Slå vakt om universitetens frihet som oberoende sanningssökare och sanningssägare. Behåll sambandet mellan forskning och undervisning, överallt och alltid. Återupprätta ordentliga kvalitetskrav inom både undervisning och forskning. Tillse att examina behålls och åter blir jämförbara med de bästa utländska, så att svensk utbildning även i framtiden kan hävda sig internationellt — .” Här skall jag göra en parentes. Det stolta universitetet i Lund har som valspråk ad utrumque , beredd till allt — ett stridande universitet på Karl XI:s tid. Efter det lågvattenmärke i svensk vetenskapshistoria som i går markerades vid detta universitet får man kanske tolka valspråket som ”beredd att uthärda allt”. Jag återgår till det programmatiska: ”Vägra medverka till politisk styrning av universitet och högskolor genom politiserande byråkratstyrelser, utsedda av regeringen, av vilken färg denna än må vara. Universiteten och högskolorna skall styras av sina egna: de måste förbli fria republiker i ett alltmer genomorganiserat och låst samhälle. Utveckla vettiga former för samverkan mellan lärare, studenter och anställda inom hanterliga enheter och med minsta möjliga pappersexercis och formalism. Se därvid till att ansvar och resurser här som eljest motsvarar varandra.

Vid det tillfället hade jag ännu inte hunnit läsa Gunnar Myrdals ”Hur styrs Sverige?” — och i detta sammanhang har ordet ”styra” en reell betydelse; här betyder det inte service.

Men kanske kan ändå en del synpunkter inom min utopi bli idéskapande för några unga akademiker, vilkas sinnen inte tyngs av de äldres skuldbörda för meddelaktighet i ansvaret för hur det blivit, eller åtminstone för undergivenhet till vad som skett. Kanske också för några av de äldre som måste våndas i det system de varit med om att tillåta bli verklighet. Att "beslutsfattarna" — för att använda en av de avslöjande språkliga nybildningarna — skulle kunna påverkas utan ett mäktigt, samlat tryck från akademikerna, finner jag osannolikt. Frågan är bara om dessa senare inte alla blivit så tilltufsade, nedpressade och taktiska, att de förlorat modet att tänka och att tala fritt om sin och universitetens situation i vårt land. När jag i tidningarna och på annat sätt följer diskussionen om den högre utbildningen och forskningen i Sverige, förvånas jag över hur sällan den lyfts, blir rationell och radikal och då kommer att gälla annat och mer än justeringar av den ena eller andra detaljen i det system som blivit den bestående ordningen.” Herr talman! Detta kan kanske vara ett försvar för dem som här i dag velat inte bara diskutera budgetpropositionens anslag utan försöka se igenom och bortom budgetposterna till själva systemets överlevnad och, förhoppningsvis, dess tillfrisknande.

Herr talman! Ett av de stora problemen inom den högre utbildningen i dag är förvisso forskarutbildningen. Ett annat är om vi rätt tar till vara den resurs som de forskarutbildade utgör. Jag har tillåtit mig att aktualisera de här problemen i en motion, nr 952. Utskottet har ägnat den nära två sidor i sitt betänkande, och därtill har också fogats en gemensam borgerlig reservation, nr 2. Det finns anledning att kommentera frågorna något ytterligare. För den som vill främja forskningen i riksdagen är måhända tidpunkten inte den alldeles bästa för att ta upp de här problemen. Då tänker jag mindre på den nu generellt ansträngda debattiden i kammaren än fastmera på det förhållandet, att vi för första gången i går hade en disputation på ett område som kammarens ledamöter är experter på, Riksdagen inifrån, av en förutvarande riksdagsledamot. Avhandlingen aktualiserar förvisso frågan om forskarutbildningens innehåll, men däremot säkerligen mindre i det ifrågavarande fallet hur den forskarutbildade skall utnyttjas från samhällets synpunkt. Det senare lär den nyblivne doktorn med ett väl utvecklat sinne för publicitet klara galant på egen hand. Min anmärkning, att tidpunkten kanske inte är den lämpligaste, hänger självfallet samman med att många just i dag och i denna kammare frågar sig, inte utan orätt: Är detta som har presterats vetenskap? Det är det naturligtvis endast i mycket begränsad utsträckning. Vissa kapitel skulle jag möjligtvis ha kunnat godkänna som en tvåbetygsuppsats eller kanske, om jag hade haft mycket god vilja, som en trebetygsuppsats i statskunskap, men som vetenskaplig doktorsavhandling — nej! Olyckor händer emellertid i den akademiska världen liksom på andra områden, men de är dess bättre inte legio utan undantag, och det bör observeras av kammarens ledamöter. Det hindrar självfallet inte — och det skall sägas i sanningens namn — att avhandlingen, betraktad som debattskrift, inte är ointressant. Det finns många synpunkter på riksdagens arbetssätt som väl skulle förtjäna att diskuteras. Efter den här utvikningen, som i förhandenvarande läge kanske ändå kan motiveras, vill jag återvända till det centrala temat: Hur skall samhället bättre kunna utnyttja den resurs som de forskarutbildade utgör? Först något om bakgrunden. Utgångspunkten för 1969 års forskarutbildningsreform var i stort sett följande. Genomsnittsåldern för dem som disputerade för doktorsgraden ansågs vara alltför hög, över 40 år. Samtidigt var licentiatexamen, mellanexamen, i stort sett likvärdig med doktorsexamen utomlands. Alltså togs disputationen för doktorsgraden bort, licentiatexamen avskaffades och en ny doktorsexamen infördes, som skulle ligga på ungefär samma nivå eller något högre än den gamla licentiatexamen. De framtida doktorerna, hoppades man, borde därmed bli färdiga ungefär runt 30 års ålder. Nu har det inte blivit som man hoppades. De forskarstuderande är äldre när de påbörjar sin utbildning, och genomsnittsåldern för avlagd doktorsexamen ligger för de humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna på över 40 år. Detta beror självfallet på flera omständigheter. En är ekonomin under doktorandstudierna. Det innebär för den forskarstuderande en stor uppoffring att ägna flera år av sitt liv åt utbildningen. Möjligheterna till försörjning är antingen utbildningsbidrag, som bara ungefär 10 90 kan räkna med att få — de är dessutom rätt blygsamma jämfört med den normala lönesättningen i samhället — eller också deltidsarbete eller, och inte minst viktigt, en förstående äkta hälft med en hygglig inkomst. Allt detta, en dålig ekonomi, psykisk stress och tilltrasslade personliga förhållanden, vilket är det pris som den forskarstuderande får betala, vore kanske värt att betala om vederbörande doktorand samtidigt visste att det lönade sig. Det måste med andra ord finnas en tillräckligt bra morot som motiverar uppoffringarna. Denna består självfallet i hyggliga inkomster och dessutom tillträde till vissa tjänster. Utskottet konstaterar kallt att lönesättningen för statliga tjänster är en fråga för arbetsgivarverket och personalorganisationerna. Så är det givetvis. Men samtidigt skall det också erinras om att de grupper det här är fråga om inte är särskilt talrika. I löneförhandlingar är det ju gruppens kvantitet, inte kvalitet, som betyder mest — om det inte rör sig om för vissa samhällsfunktioner avgörande nyckelgrupper. Därtill kommer att de akademiker det här är fråga om ju vanligtvis för ett ganska lågmält språk. Främst är de intresserade av sitt specialiserade jobb och mindre av fackliga engagemang. De har alltså lätt blivit offer för huggsexan på arbetsmarknaden. De tjänster för vilka doktorsexamen krävs i dag ligger inte särskilt högt på löneskalan, i varje fall inte så högt att det är fråga om en rejäl morot. Nästa fråga i sammanhanget blir då meritvärderingen och ett klart angivande att för vissa tjänster kräver samhället en forskarutbildning. Den frågan har — som utskottet påpekar — utretts, men vad som hittills kommit ut av det hela tycks vara att den forskarutbildade skall få tillgodoräkna sig fyra års tjänst vid sökande av statliga tjänster. Dessa fyra år skall motsvara den normaltid som avses för doktorandutbildningen. Men detta är ju att enbart räkna i kvantitativa termer — så vanligt för det här samhället — men med bortseende från de kvalitativa. Civilministern har också nyligen tillsatt en utredare för att se över meritvärderingen vid tillsättning av statliga tjänster. Det gäller hur man skall mäta vård av barn, studieledighetstid, deltidsarbete, utlandstjänstgöring — och forskarutbildning. Vilket sammanhang — forskarutbildning eller vård av barn! I min motion har jag angivit olika vägar för att bättre ta till vara de forskarutbildade, en livsnödvändighet för varje samhälle. Det gäller den enskilda sektorn, där det behövs mer information. Det gäller i hög grad den offentliga, där kontaktforskningen kan stimuleras ytterligare och föras in på nya områden. Varför inte, har jag frågat, administration, museer, bibliotek m.m. förutom den industriella och tekniska sektorn, där sådan verksamhet redan etablerats och bör byggas ut vidare. Utskottsmajoriteten nöjer sig med att konstatera vad som gjorts och vad som är på gång, medan reservanterna efterlyser en högre grad av aktivitet från regeringens sida. Regeringen bör efter vederbörligt beredningsarbete anmäla för riksdagen sitt ställningstagande till de förslag om allmänna riktlinjer beträffande forskarutbildningens meritvärde som framlagts av kommittén om forskningens och forskarutbildningens situation i den nya högskolan. Likaså understrykes behovet av information till arbetsgivarna inom den enskilda sektorn om forskarutbildningens innehåll och förändringarna inom forskarutbildningen. I nära anslutning, herr talman, till detta problemområde ligger frågan om hur utländska forskare skall kunna ha råd att vistas i Sverige, med hänsyn till skatteskäl. Det särklassigt hårda skattetrycket gör det näst intill omöjligt för industrier och universitet att förmå utländska forskare att under viss tid slå sig ned här i landet. Detta är ett problem som aktualiserats av en folkpartimotion. Utskottsmajoriteten är inte negativ till en lösning av problemen, men skrivningen är defensiv. Det krävs snabba åtgärder också på detta område. Mot bakgrund av vad jag här sagt, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 2 och 3.

Herr talman! Jag är djupt medveten om hur aktsamma vi behöver vara om debattiden, så jag skall försöka begränsa mitt anförande till några få minuter. Det gäller ett par avvisade motioner i ett ämne som egentligen skulle kräva längre tid att kommentera, biotekniken. Biotekniken är ett dynamiskt och expansivt forskningsområde. Den internationella utvecklingen går snabbt, och det är viktigt att såväl forskare som lekmän, t.ex. vi politiker, agerar så att vi främjar en svensk kunskapsuppbyggnad på området. I motion 1982/83:1364 har jag och Karin Israelsson föreslagit att riksdagen beslutar inrätta ett biotekniskt råd. Bakgrunden till vår motion är att ansvaret för fördelning av statliga forskningsmedel till bioteknik och bevakning är sektoriserat och uppsplittrat på olika myndigheter och institutioner. Vi motionärer anser att en helhetssyn måste anläggas på biotekniken. Den snabba utvecklingen gör att biotekniken förtjänar ett eget forskningsråd som allsidigt kan bedöma olika angelägna projekt, utarbeta underlag för en svensk strategi och allsidigt bedöma konsekvenser av projekten för samhället. I motionen 1982/83:844 har jag och Bengt Kindbom föreslagit att riksdagen ger regeringen till känna åtgärder för kunskapsuppbyggnad i ämnet Den biologiska datorn. Utbildningsutskottet menar att frågan är ”för tidigt väckt”. Som vi framhåller i motionen finns biologiska datorer inte i dag. Men området är föremål för forskningsinsatser och bevakas av företag i länder som USA och Japan. Oavsett om eller när biologiska datorer blir verklighet är det angeläget att vi i Sverige skaffar oss en ordentlig kunskap om vad som händer i andra länder på den högteknologiska forskningens område. Vi måste snabbt kunna fånga upp nya impulser från utlandet. För Sverige borde det billigaste och effektivaste sättet vara att en mindre högskoleinstitution följde utvecklingen inom molekylär elektronik och biodatorområdet. En sådan institution inom högskolan skulle givetvis samarbeta med andra institutioner samt med näringslivet. I motion 1982/83:1395 har jag och Nils G. Åsling föreslagit en svensk anslutning till internationella databaser på biooch genteknikens område, i syfte att främja svensk kunskapsuppbyggnad och ökat informationsutbyte. Utskottet hänvisar till en rapport enligt vilken det sägs att svenska forskare har tillgång till de berörda databaserna. Men det sägs inget om hur bred den tillgången är. Tyvärr finns illavarslande tendenser i de stora industriländerna att stämpla högteknologin som strategisk med hänsyn till det nationella intresset. Informationsflödet begränsas, och forskare verksamma i olika länder får allt svårare att fritt utbyta information och erfarenheter. Det är då viktigt med en officiell och kontraktsbunden svensk anslutning, så att svenska forskare inte kan råka ut för att plötsligt bli utan tillgång till databaserna av kommersiella skäl, nationella säkerhetsskäl e. d. Herr talman! Biotekniken utvecklas med utomordentlig snabbhet och kommer att leda till förändringar på en rad områden. Den inrymmer också etiska, sociala och humanitära aspekter som fordrar noggranna konsekvensanalyser. För oss som politiker borde det vara en utmaning att främja en svensk kunskapsuppbyggnad på området, att medverka till att vi tar till vara de positiva användningsområdena inom biotekniken, samtidigt som vi avstår från delar som visar sig medföra risker eller har negativa konsekvenser. För detta krävs en genomtänkt bioteknik-politik utifrån en helhetssyn och en balans i insatserna mellan teknik-användning-samhällskonsekvenser. Vi måste ta till oss ny kunskap. Vi måste visa generositet särskilt mot internationella organ som önskar lokalisera institutioner till vårt land för att främja en användning av biotekniken som gagnar u-länderna. Herr talman! Jag är medveten om det fåfänga i att argumentera mot ett enigt utskott, så jag har inget eget yrkande. Men det finns anledning att noga följa utvecklingen, och vi motionärer lär få återkomma i frågan.

Herr talman! I utbildningsutskottets betänkande 29 finns en reservation från centern om styrning av resurser till mindre högskoleorter. De mindre högskoleenheterna börjar alltmer finna sina arbetsformer. Det har visat sig att de haft en utomordentlig betydelse för näringslivet i regionen. De har också — och det var ju ett av syftena — givit nya studerandegrupper möjlighet till högre utbildning. Vid enkäter har det visat sig att många studerande förklarat att de utan tillgång till högre utbildning på ”hemmaplan” över huvud taget inte hade kunnat studera. Kontakterna mellan högskolan och det regionala näringslivet har utvecklats och fördjupats. Detta gäller också kontakterna med andra samhällsområden — arbetsmarknadens organisationer, kommuner, landsting och utvecklingsfonder. Man kan också konstatera, och det tycker jag är mycket glädjande, att utbildningskvaliteten på de s.k. små högskolorna är minst lika god som vid de stora universiteten. Kritikerna, som ifrågasatt de små högskolornas berättigande, har ju ofta hävdat motsatsen. Ur de studerandes synpunkt är tillgänglighet till utbildning mycket angelägen. Detta gäller naturligtvis inte minst den utbyggda lärarfortbildningen, och det gäller uppdragsutbildning och uppdragsforskning. Utskottet har på ett mycket kortfattat sätt behandlat de här frågorna och hänvisar i stort sett bara till den regeringspromemoria som åberopats tidigare i dag och som man menar innehåller lösningen på problemen när det gäller resurser till de mindre högskolorna. Jag är litet förvånad och kanske också besviken över att socialdemokraterna inte vill ställa sig bakom en viljeyttring just på det här området. Om de mindre högskolorna skall kunna stabiliseras och utvecklas, är det viktigt att resurser tillförs dem i större utsträckning än i dag. Det gäller inte minst anslag till lokala individuella linjer och enstaka kurser. Till sist, herr talman, skulle jag med ett par ord vilja beröra det särskilda yttrande från moderaterna som är fogat till utskottsbetänkandet. I detta särskilda yttrande tar man också upp frågan om styrning av resurserna till de mindre högskoleorterna, men enligt mitt sätt att se är yttrandet mycket luddigt. Frågan är vad man egentligen avser.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

Herr talman! Jag tänker tala om reservation 2 i utbildningsutskottets betänkande 29 som gäller högskoleutbildning för skyddsombud. Men jag kan i det sammanhanget inte låta bli att beröra den diskussion som förts om en Detställs i dag stora krav på de människor som väljs till skyddsombud. Inte minst ställer deras uppgift stora krav på kunskap om olika miljöfarliga gifter, som i allt större omfattning används på arbetsplatserna. Detta i sin tur innebär att de valda skyddsombuden skall ha rätt och möjlighet att få kvalificerad utbildning, och från vpk:s sida anser vi att en sådan bör finnas inom högskolans ram. Sedan flera år har en ny utbildningslinje inom arbetsmiljöområdet planerats vid högskolan i Luleå. Den har stark förankring inom fackföreningsrörelsen, och den svarar mot väl dokumenterade regionala krav. Den borgerliga regeringen försökte 1981 stoppa den planerade arbetsmiljölinjen. Men det lyckades inte, och i stället beslöt riksdagen, efter viss utredning, om utbildningens innehåll. Det är märkligt att socialdemokraterna — som då röstade mot försöket att stoppa linjen — i dag går på borgarnas förslag om en nedläggning. Vi menar att enstaka kurser och linjer för skyddsombud skulle kunna hämta näring från den här arbetsmiljölinjen. Vi anser att det är viktigt att skyddsombuden får en utbildning med ett kraftigt inslag av arbetsoch samhällsvetenskap. Men tyvärr är det en genomgående trend i dag, när vi har lågkonjunktur i samhället, att sådana frågor som skyddsarbete och arbetsmiljö får stå tillbaka. Vi avser att återkomma gång på gång i denna fråga, tills det blir en rättelse och vi kan garantera dem som väljs till skyddsombud på våra arbetsplatser en för dem relevant och gedigen utbildning. Jag vill med de orden, herr talman, yrka bifall till reservation 2.

Herr talman! I budgetpropositionen betonas värdet av de mindre högskolorna mycket starkt. Det heter där bl.a.: ”De mindre högskoleenheterna utanför universitetsorterna har redan blivit verksamma instrument för att förbättra förutsättningarna för sina respektive regioners utveckling.

Jag tycker att dessa uttalanden är mycket tillfredsställande, och det finns enligt utskottsmajoritetens mening i det här läget inte behov av ytterligare uttalanden om de mindre högskolornas betydelse; deras betydelse är klart och entydigt angiven av regeringen i budgetpropositionen. Till detta kan läggas att UHÄ på regeringens uppdrag nyligen har lämnat ett betänkande om forskningsoch utvecklingsarbete vid de mindre högskolorna. Om det förslag som där förs fram kommer att förverkligas skulle de mindre högskolornas betydelse öka ytterligare. Fördelningen av medel som anvisas under det här anslaget, som rubriceras Lokala och individuella linjer och enstaka kurser, har regionstyrelserna ansvaret för. Styrelsernas planering sker som bekant i nära samverkan med andra regionala organ, näringslivet, löntagarnas organisationer och naturligtvis också de enskilda högskoleenheterna. Riksdagen bör inte ge några detaljanvisningar beträffande denna regionala planering. Med hänvisning till detta föreslår utskottet avslag på en rad motioner, och jag yrkar avslag på de två reservationerna och bifall till utskottets hemställan på alla punkter. Till det tidigare sagda vill jag sedan foga en kommentar till Björn Samuelsons inlägg, där han sade att socialdemokraterna går emot inrättandet av en arbetsmiljölinje i Luleå. Det påståendet måste grunda sig på en total missuppfattning. Förhållandet är tvärtom att vi genom det resurstillskott som kunnat ges har kunnat konstatera att förutsättningar nu skapats för ett förverkligande av denna utbildningslinje. Detta är sagt om reservationerna och utskottets majoritetsskrivning på de punkterna. Men där markeras egentligen inte den avgörande skiljelinjen i det här betänkandet, utan det är i det moderata särskilda yttrandet som en principiellt avvikande uppfattning förs fram i fråga om högskoleorganisationen. Moderata samlingspartiet vill där aktualisera en ny ordning för den högre utbildningen på de mindre högskoleorterna. I detta särskilda yttrande skriver moderaterna att den högre utbildningen på de mindre högskolorna bör ske i form av decentraliserad undervisning, administrerad av större högskolor och universitet. Jag vill här ansluta mig till Kerstin Göthbergs frågor till moderata samlingspartiets företrädare. Det särskilda yttrandet innebär i klartext att moderaterna vill lägga ned de mindre högskolorna som självständiga högskolor. Det framgår emellertid inte vilka högskolor som avses i detta sammanhang och som alltså går under rubriken mindre högskolor i det särskilda yttrandet. Det vore mycket intressant om moderaterna ville lämna en närmare förklaring på den här punkten. Med mindre högskolor avses i allmänhet de högskolor som saknar egna fasta forskningsresurser.

Herr talman! Jag både tror och hoppas att utskottets värderade ordförande och jag har samma syn på de små högskolornas framtid och på hur viktigt det är att slå vakt om dem och se till att de förstärks. Men det är inte bara vi i centern som har uttryckt oro motionsvägen, utan det finns också ett ganska stort antal motioner från socialdemokrater i olika delar av landet, där man har upplevt att de små högskolornas existens kanske hotas från olika håll. Genom de motionerna har man kanske velat ha någon form av viljeyttring från utskottet, och det är egentligen vad jag efterlyser. Utskottet talar om utbildningsdepartementets promemoria och förslaget där, men jag är inte så övertygad om att det förslaget innebär precis det vi eftersträvar. Men jag tycker inte att vi skall behöva ta den debatten nu, eftersom hela förslaget är ute på remiss och vi får tillfälle att komma tillbaka till det i höst.
Herr talman! I budgetpropositionen säger föredragande statsrådet på s. 407: ”UHÄ:s förslag visar att etableringen av en särskild arbetsmiljölinje fordrar stora åtaganden bl.a. vad gäller lokaler och utrustning. Även om jag för egen del anser behovet av utbildning inom området väl styrkt, kan jag med hänsyn till det statsfinansiella läget inte förorda att en arbetsmiljölinje inrättas. I stället bör behovet av utbildning tillgodoses inom ramen för nuvarande civilingenjörsutbildning. Jag förordar därför, att den inriktning mot arbetsvetenskap på maskintekniklinjen som idag finns vid högskolan i Luleå utvecklas och profileras starkare mot arbetsmiljöområdet. För att möjliggöra en sådan utveckling förordar jag att 250 000 kr. anvisas till högskolan nästa budgetår.” Om det är detta Georg Anderson menar med arbetsmiljölinje, talar vi nog inte riktigt om samma sak.
Herr talman! Jag skall bara kommentera Björn Samuelsons senaste inlägg. Citatet ur budgetpropositionen är helt riktigt. Med hänvisning till det statsfinansiella läget ansåg sig regeringen inte då kunna lägga fram förslag om genomförande av arbetsmiljölinjen i Luleå. Men sedan har ju till riksdagen överlämnats en proposition om särskilda insatser för Norrbotten. Genom den skapas förutsättningar för att göra de byggnadsinvesteringar som behövs i Luleå för att möjliggöra start av arbetsmiljölinjen. Genom Norrbottenspropositionen skapas alltså de ekonomiska förutsättningarna för att bygga lokaler. Därmed har vi i utskottet kunnat konstatera att en arbetsmiljölinje bör kunna inrättas i Luleå.